Fru talman! Jag vill ta upp två punkter i Ulrica Messings anförande. Den ena är frågan om vilka konsekvenser en avreglering kommer att få och att man kan tro att man på ett par månader kan ta reda på vad som kommer att hända om man avreglerar järnvägen. Det kommer att hända många saker. Erfarenheten från all annan avreglering visar att man först får en stökig tid men att det sedan ordnar upp sig. Det är väl kanske den här stökiga tiden som socialdemokraterna tror att de skall kunna förhindra, eftersom man då blir rädd för avreglering. Det är oerhört viktigt att vi slutar tro att man i riksdagen eller regeringen kan sitta och bestämma och reglera hur människor och företag skall göra. Jag tror därför att det är oerhört viktigt att vi låter marknaden - detta förhatliga ord -, nämligen människor och företag själva få bestämma vad de skall göra. Vi skall inte låta storebror eller i det här fallet storasyster bestämma över oss. Jag vill också ta upp att Ulrica Messing säger att man gärna skulle vilja subventionera mera. Jag tycker inte att vi skall subventionera alls. Utgångspunkten måste vara att varje trafikslag och varje resa skall bära sig själv. På vissa sträckor kan man inte klara av det, men utgångspunkten måste vara att man bär sina egna kostnader.
Fru talman! Den utredning som Kaj Janérus gjorde och som heter "Tåget kommer", skulle lika gärna kunna heta "Tåget går" om den skulle genomföras rakt upp och ner. Det vill jag inte vara med om. Vi tycker att det var otroligt viktigt att få den här tiden för att ordentligt se över vad en eventuell avreglering på järnvägen faktiskt innebär. I Svenska Dagbladet kunde vi så sent som i förra veckan läsa vad en avreglering av flyget har inneburit för olika delar av vårt land. Jag vill inte, som politiskt ansvarig, få läsa samma slutsats om järnvägstrafiken. Jag tror inte att det räcker med en stökig period och att det sedan ordnar upp sig. Om jag skall stöka till något som politiker vill jag ta konsekvensen av det också och veta vad det innebär. Därför tycker jag att vi får vänta in den utvärdering som kommer från departementet den 29 maj. Sedan kan vi ha en ny debatt i höst, när propositionen är framlagd, om olika för och nackdelar med en eventuell avreglering.
Fru talman! Problemet, Ulrica Messing, är att tåget faktiskt inte går trots att det får så mycket subventioner. Jag vill diskutera var det är möjligt med järnväg. Var finns de ekonomiskt försvarbara järnvägssträckorna? Ute i Europa går de stora järnvägsverken mycket sämre än SJ. Subventionerna är mycket större, men folk åker ändå inte tåg. Skall vi inte ta konsekvenserna av det? Skall vi tvinga folk att åka tåg? Det är oerhört viktigt att studera var det finns en bra trafik och tillräckligt med resenärer. Ett exempel är satsningen med X 2000. Den fungerar, men annan trafik går inte. Vi måste ta konsekvenserna av det.
Fru talman! Birgitta Wistrand sade i sin första replik till mig att hon tycker att varje resa skall bära sina egna kostnader. Jag är rädd för att tågtrafiken på spåret skulle bli ganska gles, om man skall ha som riktmärke att varje tur skall bära sina egna kostnader. Jag vill ha med en annan värdering. För mig är det inte heligt att marknadskrafterna skall sköta allting. Jag har också ett politiskt ansvar. Det skall gå att åka kollektivt - även om man bor i ett mindre attraktivt område som är mindre tättbefolkat.

Fru talman! Ytterst handlar den principiella frågan i detta betänkande om den mångfald som vi vill ha i de svenska medielandskapen när det gäller televisionen. Majoriteten vill, åtminstone som det ser ut nu, riva upp nuvarande avtal, bara ett och ett halvt år innan det går ut, för att därmed möjliggöra vad som i praktiken innebär en sammanslagning av den samlade programverksamheten inom Sveriges Television. Det innebär tveklöst en mycket kraftig reduktion av mångfalden, och det innebär en koncentration och centralisering samt ett mycket klart slag mot televisionens verksamheter runt om i landet. När det gäller mångfalden i television och radio finns det en långvarig och ganska besynnerlig historia med svensk socialdemokrati. Varenda gång som det har varit på tal att utvidga valfrihet eller mångfald har Socialdemokraterna varit partiet emot. Det gällde när man slog vakt om monopolet. Det gällde när man i debatten förde fram tanken på att t.o.m. förbjuda parabolantennen. Det gällde när man längre tillbaka i tiden var emot införandet av närradion. Det gällde när man med olika typer av försök att genom lagstiftning förhindra de nya satellitsända kanalerna. Inom varje område har man varit emot utvidgningen av valfrihet och mångfald, och man har försökt att slå vakt om koncentrationen samt motverkat mångfald och avmonopolisering. Det är tydligt nog samma fenomen som nu uppträder igen, eftersom man nu, när man har regeringsmakten, på nytt vill slå samman verksamheter och öka koncentrationen. Något som har varit på tal i utskottets behandling har bl.a. varit att tillåta en sammanslagning av Sveriges Televisions två olika nyhetsredaktioner - ett förslag som var väl förankrat inom socialdemokratin. För nyhetsförmedlingen i Sverige hade det inneburit en av de mest kraftiga mediakoncentrationer som vi har upplevt. Det hade inneburit en reduktion av den mångfald och de skiftningar av perspektiv som är nyttiga och nödvändiga i ett bra medielandskap, där friheten och mångfalden skall vara avgörande. Detta har en majoritet i utskottet gått emot. Det har till slut också blivit enighet i utskottet om att säga nej till en sådan förändring. Kvar står nu frågan om att ge regeringen möjligheter att omförhandla § 12, nämligen bestämmelsen om skilda kanalidentiter i Sveriges Television. Det finns en majoritet för att slå samman programverksamheterna och för att se till att de två kanalerna inte erbjuder skilda alternativ utan samlas i en gemensam programverksamhet. Det kommer långsiktigt att innebära att den television som produceras runt om i landet får en svagare ställning inom ramen för denna centralisering. Man kan då fråga sig, fru talman, om det som vi behöver i Sverige när det gäller etermedier eller medier över huvud taget är en minskning av mångfalden och de olika perspektiv som behövs i ett öppet samhälle. Jag har den bestämda uppfattningen att så länge man har två TV-kanaler som är licensfinansierade och som skall verka inom ramen för en public serviceverksamhet, skall dessa kanaler vara till för att utöka kvaliteten och bidra till mångfalden. De skall inte minska mångfalden och skapa ökad dominans för en syn på programproduktion och en syn på spegling av samhällslivets olika skeenden. Det faktum att debatten förs och att det i televisionens styrelse finns en vilja att göra den här typen av sammanslagning och koncentration talar för det som vi moderater för fram i en reservation, nämligen en privatisering av TV 2 och även av P 3 och P 4. Det är nämligen, som vi tydligt märker i denna debatt, ett sätt att slå vakt om mångfalden och garantera att det finns skilda alternativ. Men så länge kanalerna finns där de finns, måste det vara ett oavvisligt krav att de bidrar till mångfalden.

Utskottet har faktiskt enats om att kräva en mycket snabb beredning inför den avtalsförnyelse som skall ske. Finns det då anledning att ett och ett halvt år innan detta avtal löper ut avgöra en av de viktigaste principiella frågorna och genomföra en förändring av en kanalstruktur som har vuxit fram under mer än tio år, trots att frågan inte har beretts och trots att det bara återstår ett och ett halvt år? Jag kan förstå att Socialdemokraterna tänker i dessa banor. Som jag inledningsvis sade, fru talman, har socialdemokrater haft minst sagt en tendens att mer vilja slå vakt om monopol än om valfrihet och mångfald. Det finns en logik i att utifrån detta politiska synsätt vilja slå samman och samla programverksamhetens planering och bestämmande. Det som är förbryllande är att Miljöpartiet står bakom denna centralisering och koncentration av programverksamheten. Vi moderater och de övriga borgerliga partierna avvisade Vänsterpartiets förslag. Men vi har i utskottsbehandlingen också sagt att vi är beredda att medverka till en kompromiss och en lösning när det gäller besparingskraven på Sveriges television inom ramen för det gamla avtalet. Lösningen innebär att man gör en engångsanvisning ur Rundradiofonden till Sveriges Television för den period som återstår till dess avtalet slutförs och fullföljs. På det viset kompenserar man för de besparingar som Sveriges Television inte anser sig kunna göra på grund av det nu rådande avtalet. Därigenom skapas tid och möjlighet till en bred och saklig diskussion om hur public service-televisionen och public service-radion skall utformas i framtiden. Då föregriper man inte det som bör diskuteras brett och sakligt. Vi har sagt att detta erbjudande och denna möjlighet finns. Detta avvisade både Miljöpartiet och Socialdemokraterna under utskottsbehandlingen. Vi har sagt att det för televisionens del skulle kunna vara lämpligt med en engångsanvisning på 60 miljoner kronor. I så fall skulle ingen kunna hävda att nuvarande avtal hindrar Sveriges Television att nå de besparingsmål som det också finns en majoritet för, vilka vi moderater står bakom. Därigenom skulle man få möjlighet att föra diskussionen på det sätt som en beredning av ett så strategiskt och viktigt ärende bör ske i det svenska samhället. Därför är frågan här i dag till både Miljöpartiet och Socialdemokraterna om de står fast vid ställningstagandet i utskottsbehandlingen, nämligen att avtalet skall rivas upp ett och ett halvt år innan det löper ut och att man skall föregripa den diskussion som rimligtvis bör avhandla hur public service-televisionens verksamhet skall se ut i framtiden. Det finns en möjlighet att undvika detta, så att man kan få en diskussion om hur televisionsverksamheten och public service-uppdraget runt om i landet skall se ut i framtiden. I så fall, om det finns en vilja att diskutera den saken kan vi göra det och sedan gå ett steg vidare. Då behöver man inte fatta ett beslut som i dag innebär att man i praktiken verkar för en sammanslagning av televisionskanalernas programverksamhet och planering. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 12. Jag vill dessutom inskärpa att jag i övrigt tillsammans med den moderata gruppen stöder de moderata reservationerna. Men vi kommer inte att yrka bifall till dessa i den efterföljande voteringen.

Värderade talman! Om Sveriges folk skall kunna ha något inflytande över sin tillvaro, måste alla ha tillgång till information om samhällets funktion och om de alternativ till beslut som de politiska partierna för fram. Därför är massmedierna - tidningar, radio och TV - så oerhört viktiga i vår demokrati. På varje redaktion, i tidningar, i radio och TV finns det människor som avgör vilka nyheter och vilka debatter som skall presenteras för läsare, lyssnare och tittare. För vår uppfattning om det som sker är vi som regel alla beroende av det som berättas för oss. Endast om vi själva har varit med om det som presenteras kan vi avgöra sanningshalten i det som massmedierna berättar. Därför är det så viktigt att vi kan lita på de journalister som ger oss underlag för vad vi skall tycka om det som sker. För svensk radio och TV använder vi uttrycket public service när vi skall beskriva vilka krav som vi har på den radio och TV-verksamhet som vi betalar med skatter och s.k. licensavgifter. Med public service menar vi att våra radioföretag och våra TV företag har ansvar för att Sveriges folk får en så allsidig information som möjligt. En regering skall t.ex. inte kunna bestämma att endast sådan information som är bra för regeringens rykte får spridas i radio och TV. Sveriges Radio och TV har också ansvar för att program av alla möjliga slag sänds och inte enbart sådana program som lockar stor publik. Värderade talman! I dag skall vi fatta beslut i ett ärende som kommer att få stor betydelse för demokratin. Skall vi underlätta för Sveriges Radio och Television att hålla i gång en verksamhet som skall finnas i hela Sverige, eller skall vårt beslut i dag medföra att TV-ledningen samlar viktiga beslut om program och sändning hos en enda person i Stockholm? Så allvarliga kan konsekvenserna av vårt beslut i dag bli. En avgörande fråga i det här ärendet gäller ställningen för Sveriges Televisions distriktsproduktion. Socialdemokrater och miljöpartister tycks i dag vara beredda att bryta avtalet mellan staten och Sveriges Television, när det bara är ett och ett halvt år kvar på avtalsperioden. Därmed är socialdemokraterna och Miljöpartiet beredda att stödja en omorganisation som innebär att TV-distriktens ställning försvagas. Det märkliga är att socialdemokrater och miljöpartister är överens med oss andra om att vi utan dröjsmål skall utreda hur vår radio och vår TV skall organiseras i framtiden. Samtidigt vill socialdemokrater och miljöpartister fatta beslut som innebär en långtgående omorganisation av Sveriges Television redan nu, innan vi ens har hunnit börja samtala om hur vi vill ha den omorganisation som skall ske. Vi vet att både lokalradion och televisionens distrikt har stor betydelse för mångfalden i etern. Att då göra det möjligt för en TV-ledning att styra både programutbud och i vilken kanal de olika programmen skall sändas kan knappast vara något som svenska folket önskar. Ett beslut enligt reservation 12 garanterar att vi hinner tänka oss för innan omvälvande ändringar sker när det gäller TV-distriktens roll. Jag yrkar bifall till reservation 12. Värderade talman! Socialdemokraterna har ofta slagit vakt om vår demokrati. Jag tänker t.ex. på stödet till folkbildningen - studieförbund och folkhögskolor - samt stödet till ungdomsorganisationer och annan föreningsverksamhet. bolagen anser jag att man har missat dessa mediers demokratiska värde. De lydiga socialdemokraterna i kulturutskottet har inte vågat strida för den demokrati som de så ofta annars försvarar. De är beredda att ytterligare försvaga demokratins ställning genom den omorganisation av Sveriges Television som dagens beslut tycks innebära. Moderaterna i kulturutskottet har egentligen inte varit bättre än socialdemokraterna när det gäller frågan om de ekonomiska villkoren för radio och TV. Men under ärendets gång i kulturutskottet har moderaterna markerat att de vill stödja att radio och TV bolagen får mer pengar, så att man åtminstone får tid att ta reda på vilka konsekvenser de föreslagna besparingarna får. Därmed har moderaterna i detta ärende visat god vilja att värna demokratin. Folkpartiet anser att det går att spara pengar genom ytterligare rationalisering och effektivisering av verksamheten inom Sveriges Radio och TV. Folkpartiet anser dock att regeringens förslag innebär en alltför kraftig besparing, och vi föreslår att besparingen för det andra halvåret 1995 och för kalenderåret 1996 endast blir hälften så stor som den regeringen föreslår. Värderade talman! I min reservation nr 7 finns det som skulle kunna rädda hela ärendet. Reservation nr 4 redovisar också våra synpunkter, men reservation nr 7 sammanfattar de ekonomiska villkoren i det beslut vi skall fatta i dag. Om man vill avstå helt från besparingar, som Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill, men inte kan få majoritet för detta, bör Folkpartiets reservation nr 7 vara det näst bästa alternativet. Om man som moderaterna och kds är beredd att tillskjuta mer pengar tills vi har hunnit utreda vad det är vi vill med Sveriges Television och Sveriges Radio, men inte kan få majoritet för detta, bör Folkpartiets reservation nr 7 vara det näst bästa alternativet. Om man räknar samman önskemål och möjligheter bör Folkpartiets förslag om att spara hälften så mycket som regeringen föreslår accepteras av Moderata samlingspartiet, Centern, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och kds, dvs. en majoritet i riksdagen. Så kan det bli. Värderade talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Det är en del rörlighet här i kammaren i dag. Det är även Vänsterpartiets vilja att nå resultat i public service-verksamheten. Om det nu är så att Miljöpartiet och Socialdemokraterna fortsättningsvis försöker nå en kompromisslösning, vill jag säga att även Vänsterpartiet i så fall skulle vilja vara med i en sådan diskussion. Det har minst sagt varit åtskilliga turer när det gäller radio och TV-frågan. Tyvärr har debattens fokus i hög grad flyttats från neddragningarna till sammanslagningen av TV:s nyhetsredaktioner. Det som jag anser vara viktigast är nedskärningarna där socialdemokraterna har stöd av moderaterna i utskottet. Moderaterna har i talarstolen sagt att de är villiga att delvis tulla på detta och tilldela medel från Rundradiofonden. Det tycker jag är bra, det skall ni ha heder för. Moderaterna har ändå tillstyrkt nedskärningarna. Det kan jag förstå, för deras ideologi går ut på att privatisera, minska det offentliga och öka det privata. De vill också sälja TV2, P3 och P4 till privata intressen. Deras mediepolitik är tydlig. De tror att den fria etableringen är den enda vägen till mångfald. Den här medelstilldelningen har i sig ingenting med statsbudgeten att göra, eftersom den inte finansieras via den, utan den finansieras i huvudsak av licensavgifter. Dessa tillförs Rundradiofonden, som är ett räntebärande konto under Riksgäldskontoret. Däremot är det obegripligt att socialdemokraterna vidhåller sin ståndpunkt, att det är rätt att medelstilldelningen skall vara lika för alla vars verksamhet finansieras med offentliga medel. Man har i den här frågan antagit en princip som det av prestige inte går att rucka på, trots att det bevisligen inte påverkar statsbudgeten. Ännu mer märkligt blir det när socialdemokraterna inte håller ingångna avtal. Avtalet med Sveriges Radio och Television löper ut den 31 december 1996. Man bryter avtalet genom att lägga så höga besparingskrav att de inte klarar sin verksamhet utan begär omförhandling av avtalet under löpande avtalsperiod. Detta har biträtts av en utskottsmajoritet bestående av miljöpartister och socialdemokrater. Enligt min mening borde regeringen ha backat när programföretaget Sveriges Television AB begärde omförhandling. Då borde man ha förstått att det har felat. Vad skall vi göra för att minska besparingskraven så att programföretagen kan fullfölja de ingångna avtalen? Den frågan borde man ha ställt sig i stället. Vad är det som är viktigt för oss vänsterpartister? Jo, det är statsbudgeten. När man skriver avtal skall de också hållas. För mig är det så men tydligen inte för socialdemokraterna. I stället händer följande. All kraft fokuseras till att skriva om avtalet. Sveriges Television AB gör en hel del beräkningar om hur man skall klara besparingarna. Delvis går det att spara genom löpande rationaliseringar. Men allt klaras inte den vägen, utan man tvingas att föreslå besparingar genom att samordna Kanal 1 och TV2 samt genom att samordna nyhetsredaktionerna. Då tar det fart på Rapport och Aktuellt. Man är mycket bekymrad. Hela mediebevakningen fokuseras på detta i stället för på det stora besparingskravet. Den massiva opinionen gjorde att regeringen backade när det gällde att slå ihop nyhetsredaktionerna, men inte när det gällde besparingskraven, som fortfarande ligger fast. Hade medierna i stället fokuserat den 11-procentiga neddragningen, hade regeringen med största sannolikhet backat också i den frågan. Det hade aldrig blivit aktuellt med en omskrivning av avtalet. Jag är för en samverkan och för lokalt inflytande, men jag tycker att vi skall återkomma till det i den parlamentariska beredningen. Ingångna avtal skall hållas - det är viktigt för mig. Nu ligger det till så att minskad medelstilldelning till programföretagen från Rundradiofonden innebär att ca 400 personer måste varslas om uppsägning. Man flyttar således dessa personer till att belasta akassesystemet, som i huvudsak betalas över statens kassa. Den föreslagna besparingen blir således en kostnad i slutändan för staten i stället för en besparing. Det är märkligt att regeringen kan gå med på sådana här lösningar när statens budget är så belastad som den är. Herr talman! Det har under den här processen funnits en vilja från Vänsterpartiets sida att mildra effekterna av allt detta. Socialdemokraterna hade med hjälp av oss kunnat ta ansvar för ingångna avtal, statsbudgeten och allmänradion och allmän-TV:n. Vänsterpartiets förslag gå ut på följande. Vi tar ansvar för statsbudgeten genom att föreslå att P4-ans koncessionsavgift tillfaller statskassan i stället för Rundradiokontot. Vi tar ansvar för att ingångna avtal hålls. Inga avtal bryts med sparkrav som motivering. Vi tar ansvar för att ett nytt avtal bereds i god tid genom att tillsätta en parlamentarisk beredning som börjar arbeta med frågan direkt efter sommaruppehållet. Vi tar ansvar för programverksamheten genom att inte ålägga den några sparkrav. Vi tar ansvar för att Rundradiofonden inte skall urholkas. Det gör vi genom att höja licensavgiften med 20 kr för andra halvåret 1995 Min vision av en allmänradio och allmän-TV är följande. Den allmänna radion och TV:n skall hålla en så god kvalitet att människor i första hand väljer att se och lyssna på de kanalerna. Innehållet i programmen skall avspegla verkligheten på ett rättvist sätt. Det skall engagera människor att vara aktiva i samhället. Utbudet skall med andra ord inte vara passiviserande utan uppmuntra till god aktiv handling i samhället. Programföretagen skall samverka och arbeta komplementärt. De skall inte konkurrera. Jag delar inte Moderaternas uppfattning i denna fråga, verkligen inte. Den allmänna radion och TV:n skall leva upp till den goda kulturbärarrollen den har och bilda en naturlig motkraft till den skräpkultur som vi alltför ofta möter i samhället och medierna. Det här sammanfattas med att vi skall värna yttrandefriheten och öppenheten, främja mångfald, utveckla kontakter med omvärlden, bevara och levandegöra vårt kulturarv, främja konstnärlig förnyelse och kvalitet, bevara ungdomars rättigheter och intresse, utveckla ett brett deltagande samt vara till hjälp vid utbildning och upplysning. Det nya radio och TV-avtalet skall väl stämma överens med de kulturpolitiska mål som Kulturutredningen nu arbetar med. Även den nya radio och TV lagen skall stämma överens med detta och bilda en helhet för medie och kulturpolitiken. I framtiden är det otänkbart att man kan göra ett inforamtionsblad utan en enda miljömärkning på. Hur har Sveriges Radio tänkt sig att CD-skivor t.ex. skall sorteras ut från de 7 ton pappersavfall som lämnar riksdagen varje vecka? Jag tror att vi genom att ha en bra allmänradio och bra allmän-TV och en bra och fungerande offentlig sektor kan värna miljön. Om vi däremot går på den linje som Moderaterna har, där allting skall privatiseras och konkurrenssutsättas, tror jag att sådant här kommer att ha en väldigt liten betydelse. Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservation 2, som innebär nej till besparingskraven, och reservation 12, som innebär nej till omskrivning av avtalet under löpande avtalsperiod. Men jag står även bakom reservationerna 5 och 11.

Herr talman! Jag håller med dem som i debatten sagt att vi i dag behandlar en stor och allvarlig fråga, en demokratifråga. Grunden är naturligtvis de omfattande nedskärningar om 11 % som socialdemokrater, moderater och kds har kommit överens om i utskottet och som Socialdemokraterna föreslog i budgeten. Jag tycker att det är oanständigt från en bred majoritet i riksdagen. Radio och Sveriges Television genom licensavgiften, men regeringen och Moderaterna tycks betrakta licensen som vilken skatt som helst. Sveriges Radio och Television är inte en del av statsförvaltningen, lika litet som Volvo eller LKAB. TV-tittarna måste kunna veta att det de ger i licensavgiften verkligen går till radio och TV. Det skall inte råda någon oklarhet om det, vilket det gör i dag. För oss som vill värna public service i radio och TV och de få reklamfria öar vi har kvar, är den sanslösa sparivern ett allvarligt hot. Kvaliteten i programmen riskerar att sänkas betydligt. Seriösa, undersökande reportage och svensk kultur och dramatik får ett ännu mindre utrymme än i dag. Bredden och mångfalden minskar och ersätts av än mer tävlingar och amerikanska B-filmer och B-thriller. Det gynnar enbart de krafter som vill knäcka Sveriges Radio och Television och privatisera dem eller ersätta dem med kommersiella intressen. Det här ser vi redan tydligt, genom att Moderaterna har vädrat morgonluft och föreslår privatisering av P3, P4 och TV2. En sådan utveckling kommer att förändra hela Mediesverige och drabba dagstidningarna mycket hårt. Detta kommer att leda till enfald i stället för mångfald när det gäller både den offentliga debatten och det offentliga kulturutbudet. På sikt kommer det att leda till en ytterligare fördumning av svenska folket. Ärligt talat tror jag att jag har miljoner svenskar med mig när jag säger att jag redan är ohyggligt less på denna påträngande och sliskiga reklamsmörja som väller ut ur radio och TV. Det behövs sannerligen inte mer av den varan. Tyvärr har en bred majoritet av socialdemokrater, moderater och kds-are varit överens om de här stora nedskärningarna i den licensfinansierade radion och TV:n. Detta är en ohelig allians, som vi inte har rått på. I det här läget har vi i Miljöpartiet ändå känt ett stort ansvar och sett det som en oerhört viktig uppgift att samla ihop det som går för att garantera en hög kvalitet på public service i radio och TV. Vi har därför träffat ett antal uppgörelser med socialdemokraterna i kulturutskottet och med regeringen. Det har varit en akutinsats där vi har fått igenom praktiskt taget alla de krav som vi har ställt. 1. En minskad konkurrens mellan TV-kanalerna för att kunna skära i administrationen i stället för i programmen i Sveriges Television. Nyheterna är undantagna. Där har vi garanterat att vi har kvar två oberoende nyhetsredaktioner i två skilda kanaler. produktionen. Statens minimikrav kommer att vara att 50 % av programmen produceras ute i distrikten i stället för 40 % i dag. Nyheterna skall alltså fortsätta i två skilda nyhetsredaktioner, som konkurrerar med varandra. Det garanterar en mångfald i nyhetsutbudet som är oerhört viktig med tanke på den enorma genomslagskraft som Sveriges Televisions nyhetskanaler fortfarande har. Kanal 1 och TV2 skall i övrigt inte längre konkurrera med varandra. Det innebär att man kan minska kraftigt på administrationen i Stockholm. I dag har vi ju faktiskt två kanalledningar i Stockholm. I framtiden skall det kunna bli en. Vi väljer att hellre skära ned på antalet mediebyråkrater än på antalet journalister. Det har visat sig att TV-distrikten runt om i landet ofta producerar både bättre och billigare program och att de får högre tittarsiffror än televisionen centralt. Distrikten skall därför stärkas, när det gäller både inflytande och produktion. Framöver kommer Sveriges Television i Göteborg och i Norrbotten t.ex. att kunna sända både i Kanal 1 och i TV2. Det här kommer att öka TV-distriktens möjligheter. De kommer att få ett starkt inflytande också över vad som skall produceras. Sist men inte minst har vi nått en uppgörelse med regeringen om att genomföra en stor satsning på ny teknik inom både radio och TV, för att se till att public service även i framtiden kommer att vara i första ledet när det gäller den tekniska utvecklingen och konkurrenskraften i framtiden. Det här innebär att vi enligt en uppgörelse med regeringen kommer att satsa ca 400 miljoner på både radio och TV, men de närmaste åren sker satsningen särskilt på radion för att man skall kunna utnyttja den digitala tekniken. Man kommer redan i år att inleda sändningar med digital teknik. Vi kommer att närmare presentera den här uppgörelsen, som även innehåller en del annat, på en presskonferens i eftermiddag. Jag kan inte låta bli att kommentera det apspel som har pågått de senaste veckorna. Till och med moderaterna har försökt att ge sken av att vara ljusets riddare och framstå som värnare av public service. Det är rörande, men det är också delvis löjeväckande. Moderaterna är egentligen ute efter att knäcka public service genom stora nedskärningar och sämre program. På så sätt tänker man tvinga fram en utförsäljning av både Sveriges Radio och Sveriges Television. Man hoppas att beredningen skall vara ett lämpligt tillfälle för att göra just det. Nu har vi lyckats sätta krokben för denna tanke från moderaterna. Det gör naturligtvis Gunnar Hökmark rasande. Även Folkpartiet har lagt ner stora resurser på en desinformationskampanj de senaste veckorna för att försöka få det att se ut som om ett nytt initiativ plötsligt har uppkommit efter utskottets behandling i riksdagen och verka som att man särskilt vill värna om Sveriges Radio och Sveriges Television. Men vi har inte sett något sådant förslag än i dag här i riksdagen. Jag tycker att det vore intressant att få se om det verkligen finns ett sådant förslag och en sådan överenskommelse. Problemet har varit att man inte riktigt har lyckats komma överens, och att man har velat villkora en sådan här insats med att ta bort ändringen när det gäller 12 § i avtalet mellan staten och Sveriges Television. Det kan vi naturligtvis inte acceptera. Jag vill till sist bara yrka bifall till Miljöpartiets reservation nr 2 under mom. 3. Det är en reservation som också Vänstern står bakom.

Herr talman! Peter Eriksson trodde att jag eller någon annan var rasande. Så är det inte. Snarare känner jag litet medlidande. Den uppgörelse som Peter Eriksson redogjorde för visar bara en sak, att förhandlingsskicklighet inte är något som präglar Miljöpartiet. De saker som ni tror er ha vunnit i en uppgörelse är redan på väg utan er medverkan. Det finns redan en majoritet mot att nyhetsredaktionerna slås samman, utan någon särskild uppgörelse mellan er och socialdemokraterna. Jag kan försäkra Peter Eriksson att den digitala utvecklingen pågår världen över och även i Sverige, vilket framgår av ett betänkande som kommer att diskuteras senare, utan någon särskild uppgörelse mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Jag kan försäkra att den digitala utvecklingen inte föds ur en uppgörelse mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. När det gäller verksamheten i distriktsorganisationen ligger den andel av produktionen som sker i distrikten redan i dag på den nivå som ni tror er ha uppnått i en uppgörelse. Kontentan av allt detta är att ni har blivit dragna vid näsan och medverkar till precis det som Peter Eriksson tog upp i sitt inlägg, att man minskar på kanalledande funktioner, dvs. man minskar mångfalden och ökar koncentrationen. Det hjälper inte att Peter Eriksson gormar eller ger vrångbilder av vad andra tycker. Fria och oberoende medier är faktiskt någonting som är rätt normalt i de flesta länder. Att ha privata alternativ brukar inte uppröra någon när det gäller tryckta medier, men uppenbarligen upprör det Peter Eriksson när det gäller etermedier. Jag uppfattade att Peter Eriksson kände sig less på den reklam som han möter.

Herr talman! Gunnar Hökmark försöker få det att framstå som om den här uppgörelsen redan fanns. Men han har inte riktigt förstått vitsen med uppgörelserna mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i kulturutskottet och den uppgörelse vi nu har fått igenom med regeringen när det gäller den tekniska och digitala utvecklingen. Det senare tycker jag att man kan förstå. Den har inte presenterats ännu. Vi kommer att presentera den i eftermiddag på en presskonferens. Det kan vi lägga åt sidan. Mycket av poängerna med uppgörelserna i utskottet mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna handlar om att vi har lyckats sy ihop ett paket som innebär att Sveriges Radio och framför allt Sveriges Television kan fungera framöver trots en viss decimering. Detta har varit möjligt trots de insatser som Gunnar Hökmark har gjort för att försöka knäcka Sveriges Radio och Sveriges Television. Vi har lyckats se till att de stora nedskärningarna görs i administrationen i stället för direkt i programutbudet. Vi ser därigenom till att vi får en någorlunda bra kvalitet i Sveriges Television även i framtiden, och därigenom kan vi också värna public service.
Herr talman! Peter Eriksson har nog rätt. Det är svårt att riktigt se var poängen med uppgörelsen ligger för er del. När man lägger samman allt det som Peter Eriksson säger, kokar det ner till att ni medverkar till att slå sönder en kanalstruktur som har byggts upp under årtionden. Ni medverkar till att urholka de långsiktiga villkoren för den distriktssända televisionens ställning i det nationella perspektivet. Ni minskar mångfalden. Det visar egentligen en annan sak, att det bara är genom att man privatiserar TV 2 som man kan slå vakt om mångfalden. På samma sätt har vi fått en ökad mångfald inom andra områden, som jag noterar att Peter Eriksson tar del av. Om han är less på all den reklam som han får lyssna till i radio och TV, torde det bygga på att han ser och hör på TV och radio relativt mycket. Den mångfald han nu minskar kommer att leda till att vi i Sverige får mer av koncentration och centralisering. Det är precis vad Peter Eriksson säger. Han gör det därför att han upplever att han därmed har stoppat en privatisering av TV 2. Jag kan upplysa Peter Eriksson, som inte har följt utskottsarbetet, om att det tyvärr ändå inte fanns någon majoritet för detta. Det ni uppnår är en koncentration och en centralisering. Det är beklagligt.
Herr talman! Tanken bakom moderaternas och Gunnar Hökmarks agerande är att man tror att man skall få igenom en privatisering i ett senare skede, kanske under den beredning som han talar så mycket om. När det gäller reklamen tror jag som sagt att jag har väldigt många med mig. Särskilt i TV är reklamen mycket påträngande. Vi är många i det här landet som är glada åt att vi har en public service-TV i två kanaler som kan sända utan att vi behöver få påträngande reklamsmörja direkt in i vardagsrummet.

Herr talman! Jag börjar med det som Marianne Andersson sade sist. Att värna om satsningen på en utveckling av den digitala tekniken är naturligtvis något som i mycket stor utsträckning bidrar till kvaliteten och konkurrenskraften för public service i framtiden. Där har Marianne Andersson alldeles fel. Det kommer naturligtvis också att påverka besparingarna. När det gäller t.ex. radion är man i dag i den situationen att man måste satsa på ny teknik. Man har kommit in i ett system där man skall påbörja digitala sändningar. Satsningen som vi gör tillsammans med socialdemokraterna på den digitala tekniken, på Sveriges Radio och inom användarsidan innebär att man slipper använda en lika stor del av den egna budgeten till teknik. Man kan därmed minska nedskärningarna i övrigt. Det här mildrar faktiskt besparingskraven och är på det sättet positivt för Sveriges Radio. När det gäller distrikten får vi genom den här uppgörelsen en garanti för att minst 50 % av TV produktionen sker ute i distrikten. I dag är det enligt avtalet minst 40 %. När en majoritet i Sveriges riksdag vill göra kraftiga nedskärningar innebär det inte att nedskärningarna kommer att göras i distrikten i någon större utsträckning, utan det blir i huvudsak inom administrationen i Stockholm. Det måste ses som någonting väldigt positivt av alla som vill värna public service.

Värderade talman! Peter Eriksson beskyllde Folkpartiet för någon sorts desinformation. Han säger att det inte fanns några förslag i utskottet som skulle ha inneburit ett närmande mellan vad Miljöpartiet ville och vad vi andra ville. Det säger Peter Eriksson som inte var närvarande. Om det är Miljöpartiets uppfattning att det inte fanns något sådant förslag i kulturutskottet bekräftas här den uppfattning som några av oss hade: Miljöpartiets representant i utskottet förstod inte vad det hela handlade om. Minskad konkurrens mellan kanalerna, en beslutande ledning mellan de två kanalerna - därmed skulle mångfald garanteras enligt Miljöpartiets och Socialdemokraternas modell. Tror verkligen Peter Eriksson på det? Man har ändå tillgång till två knappar, sade Miljöpartiets representant i kulturutskottet till mig när jag diskuterade detta med henne. Tror ni inom Miljöpartiet att mångfald skapas hos tittaren? Att det att man kan trycka på mer än en knapp visar mångfald? Om en ledning och minskad konkurrens mellan kanalerna avgör vad som finns i båda kanalerna, då är det ingen garanti för mångfald.
Herr talman! Mångfalden i Sveriges Television garanteras genom att vi har kvar två oberoende och konkurrerande nyhetskanaler. Det tycker jag är en avgörande faktor i det här sammanhanget.

Vi föredrar det senare. Vi garanterar också en mångfald genom att vi har en stor självständighet och ett stort inflytande på programproduktionen ute i distrikten runt om i Sverige. Det är naturligtvis också väldigt viktigt för att vi skall ha kvar den typ av mångfald som vi har fått genom att vi har TV-redaktioner och programproduktioner i Luleå, Umeå, Göteborg, Malmö och runt om i landet. Alla tittarundersökningar visar, och jag tycker likadant, att det är den saken som gett en större mångfald i Sveriges Television och som har bidragit till en bättre kvalitet.
Värderade talman! Om det är så att en ledning skall fatta beslut för de olika kanalerna då förstår jag inte hur man kan tala om mångfald. Det är ju just konkurrensen, att en ledning inte kan avgöra vad en annan ledning gör, som ger garanti för mångfald, att två personer kan bedöma hur man skall spegla ett skeende bättre än en person. Det var en väldig skillnad på tuffheten i det senaste inlägget mot när Peter Eriksson stod i talarstolen. Då verkade allting så självklart. Nu använder han ordet "någorlunda" som förord före vartenda besked om vad som skall hända. Det tyder på en osäkerhet. Jag befarar att t.o.m. ordet "någorlunda" är ett för snällt uttryck. Jag uppfattar nästan att Miljöpartiet blivit lurat av Socialdemokraterna som givetvis vill hävda sin uppfattning från början - och den är naturligtvis inte bara dålig. Men Miljöpartiet har fallit i denna fälla och tyckt att en sammanblandning av kanalerna inte spelar så stor roll för demokratin. Hävda inte att man värnar demokratin genom att minska mångfalden i beslutsfattandet. Att fatta beslut är inte detsamma som byråkrati. Beslutsfattandet är avgörande för vilken spegling man skall ge ett skeende. Det missar Miljöpartiet när det ställer upp på det här förslaget.
Herr talman! Ordet "någorlunda" sätter jag gärna in därför att vi faktiskt inte har lyckats förhindra de stora besparingar och nedskärningar som moderaterna, kds-arna och socialdemokraterna kommit överens om. Det erkänner jag gärna. Det har inte folkpartisterna lyckats med heller. Man ville gå halva vägen så att säga. Men allra bäst skulle det vara om ni i dag stöder den reservation som Miljöpartiet och Vänstern har skrivit och som motsätter sig dessa nedskärningar. Kan inte Carl-Johan Wilson göra det, som säger sig värna om public service?

Herr talman! Först vill jag tacka Carl-Johan Wilson för att han i sitt inledningsanförande bidrog till att modifiera bilden av mig genom att framställa mig som mycket lydig. Jag är inte säker på att det är det främsta kännetecken som sätts på mig när man gör bedömningen av hur man uppfattar mig. Sedan vill jag mera allvarligt säga: När Carl-Johan Wilson hävdar tesen att Miljöpartiet blivit lurat av Socialdemokraterna tycker jag med förlov sagt att det är att föra ned debatten på väl låg nivå. Resonemanget förutsätter endera av två saker. Antingen försöker socialdemokraterna medvetet lura i miljöpartisterna någonting där man har helt andra än ädla avsikter bakom, eller är Miljöpartiets företrädare så dumma att de låter sig luras av dessa lurande socialdemokrater. Jag tycker vi skall hålla debatten på en saknivå hellre än att komma med den typen av påhopp. Många har talat väl om public service. Jag skall gärna göra det också och konstatera, vad som faktiskt är det viktiga, att väl fungerande public serviceföretag är grundläggande i vårt samhälle och i vår demokrati. Därför ser jag, liksom många andra, ett stort värde i sig att nå en stor enighet om villkoren för verksamheten. Det grönpapper som tidigare refererades, inte i sig men svaren på det, gav ett klart besked om att det fanns en bred uppslutning bakom idén om public service-verksamheten. De som likt Gunnar Hökmark är förespråkare för utförsäljningar av radio och TV-kanaler har dess bättre inte mycket tröst att hämta i remissvaren, tvärtom. Med en allt mera uppslittrad medievärld blir det allt viktigare att upprätthålla allmän-TV och allmänradio som en gemensam plattform för identitet och kultur. Därför är det viktigt att folk kan erbjudas ett utbud av bredd och djup, av mångfald och kvalitet. Detta måste självklart upprätthållas. Detta är utgångspunkten för socialdemokraternas syn på allmänradio och allmän-TV, och den synen kommer vi att bära med oss - det vill jag gärna säga bl.a. till Marianne Andersson, eftersom hon apostroferade mig förut - in i den beredning som kommer att tillsättas inför att ett nytt avtal skall ingås med public service-företagen inför den nya avtalsperioden. Som vi konstaterat tidigare är vi inom utskottet överens om att denna beredning måste komma i gång snabbt och - apropå öppenhet - att samtliga riksdagspartier bör vara med i denna beredning. Det har diskuterats mycket om besparingskraven. Låt mig göra några konstateranden. De förslag som kommer från regeringen är tuffa, men inte orimliga. Det innebär till att börja med att staten, med hänvisning till nuvarande statsfinansiella läge, inte längre har möjlighet att bjuda TV-tittaren och radiolyssnaren på den del av det rundradiokonto som utgör intäkterna från koncessionsavgiften från TV4. Vidare föreslås att vi måste medverka till att skapa utrymme som möjliggör för public service-företagen att ligga i frontlinjen när det gäller ny teknik. Det är ingen svårighet för mig att instämma i detta. Jag vill tvärtom understryka det som Peter Eriksson sade tidigare om det nödvändiga i att utveckla ny teknik inom public service-företagen. I själva verket är det enligt min uppfattning nödvändigt att public service-företagen är ledande när det gäller ny teknik, i detta fall CD-teknik. Jag vill också säga att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att göra en markering och en precisering av det som står i budgetpropositionen, nämligen att man hoppas att kunna använda huvudsakligen överskott i rundradiokontot till ny teknik. Vi preciserar det och menar att man kan beräkna överskottet till 400 miljoner kronor. Det innebär också att vi tar tag i denna fråga och skall arbeta systematiskt med den. Självklart har Miljöpartiet haft möjlighet att ge synpunkter på direktiven när det gäller arbetet med utredningen inför förutsättningarna för CD-tekniken. När det gäller Sveriges Televisions önskan att omförhandla avtalet med staten vill jag göra någon kommentar. Utskottets majoritet säger ja till detta, men med två viktiga begränsningar. En är redan berörd, nämligen att Aktuellt och Rapport inte får slås samman. Jag har tidigare tyckt att man nog skulle kunna göra det, men jag skall gärna här ifrån talarstolen erkänna att jag tagit intryck av den argumentation som förts i det här sammanhanget, framför allt från Miljöpartiet. Därför kan vi nu konstatera att det på den här punkten är ett enigt utskott som står bakom betänkandet. Det andra kravet som jag tycker är viktigt - och det här säger jag speciellt till Marianne Andersson - är att vi skärper kravet när det gäller produktionen utanför Stockholmsområdet. Detta hade inte, Marianne Andersson, behövt bli någon fråga över huvud taget om Centerpartiet när nu gällande avtal ingicks hade gått med på Socialdemokraternas krav att minst 50 % skall produceras utanför Stockholmsområdet. Då hade vi inte behövt diskutera frågan. Redan när det nu gällande avtalet ingicks sade Marianne Andersson att vi skall ha 40 %; vi skall inte ha ett större krav. De som nu säger att man koncentrerar produktion till Stockholm, när det i praktiken är ungefär 50 % som i dag ligger utanför Stockholmsområdet, behöver inte vara oroliga. Vi skärper ju avtalet, och då kan man inte gå ned till 40 %. Hade jag varit i Marianne Anderssons kläder, om hon nu menar allvar, skulle jag naturligtvis välkomna ett krav på en skärpning av produktionen ute i landet. Jag vill, med signal till omvärlden, citera vad utskottsmajoriteten skriver i betänkandet. Utskottet förutsätter "dels att distrikten skall ha minst samma självständighet i programbesluten som i dag, dels att distrikten skall ha större möjlighet än i dag att påverka SVT:s utbud i båda kanalerna, dels att distrikten skall ges större möjlighet än hittills att påverka företagsledningsfrågor, dels att samtliga distrikt skall producera allmäntelevision". Hur man kan få detta att bli centralism, Stockholmsdominans och centralstyrning är för mig obegripligt. Någon borde gå en kurs i semantik i det här sammanhanget. Den helt avgörande delen av besparingarna kommer med nödvändighet att läggas på funktionerna centralt i Stockholm. Det är också viktigt att slå fast. Det har talats om att 80 % kommer att ligga i Stockholm och 20 % ute i landet. Det handlar alltså om en oerhört dominerande del, och det är naturligt att det blir så. Denna inriktning, som utskottets majoritet har uttalat sig om, ger naturligtvis också en fingervisning om produktionens förläggning inför ett nytt avtal inte bara för Sveriges Television utan också för Sveriges Enligt en artikel i Veckans Affärer i dag får Sveriges Radios ledning stark kritik i en konsultrapport för ineffektiv administration och stabsfunktionernas sätt att arbeta. På kort tid, uppges det, skulle 90 miljoner kronor kunna sparas genom omorganisation och nedskärningar. Det är naturligtvis nödvändigt att licensbetalarna får största möjliga valuta för sina pengar i form av goda program. Här tycker jag också att det finns anledning att angripa centralismen. Slutligen undrar man nu på många platser i landet hur det kommer att gå med lokal och regional produktion i public service-företagen. Skall man vara formell kan man säga att det är upp till företagsledningarna att bestämma utifrån nu gällande avtal. Trots detta vill jag gärna ha sagt att enligt min mening måste ett kommande avtal med public serviceföretagen ha en större tyngdpunkt på lokal och regional produktion än för närvarande. En stark koncentration av radio och TV-produktion till en stadsdel i Stockholm kan omöjligt på ett rimligt sätt spegla kulturen, nyheterna och skeendet runt om i Sverige. Det är viktigt att kreativ verksamhet, som radiooch TV-produktion innebär, kan förekomma på många ställen i landet.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

Värderade talman! Först har jag en kommentar till Åke Gustavssons kommentar om uttrycket att vara lurad in i ett beslut. Åke Gustavsson och övriga lyssnare! Man är lurad om man tror att en överenskommelse med socialdemokraterna som innebär att en chef styr de två TV kanalerna och att deras konkurrens minskar stärker demokratin. Om det sedan beror på begåvningen hos den som luras eller hos den som blir lurad får väl allmänheten avgöra. Åke Gustavsson nämnde med viss stolthet att särarterna hos Aktuellt och Rapport skulle behållas. Jag tycker att det förslaget är ännu dummare. I den ursprungliga 10 § som vi behandlar här står det att Sveriges Television skall ha separata nyhetsredaktioner för de två kanalerna. Även text-TV-verksamheten skall ha en separat nyhetsredaktion. Men nu har Miljöpartiet och Socialdemokraterna sagt att de nyheter som de båda separata nyhetsredaktionerna producerar skall sändas på det sättet att den ena nyhetsredaktionens produktion skall sändas i den ena sändningskanalen och den andra nyhetsredaktionens produktion i den andra sändningskanalen. Man skall inte ens få låna av varandra. Jag vet inte ens om jag vill använda det uttryck jag tänker på när jag ser detta. Frågan är om inte både Miljöpartiet och Socialdemokraterna blivit lurade av orden där. Sedan sade Åke Gustavsson att det är upp till företagsledningarna att bestämma. Det är det ju inte. Det är upp till företagsledningen. Poängen i den kritik vi riktar mot detta är ju att man låter en ledning för de två kanalerna avgöra det hela. Nu sitter i alla fall två personer och funderar över hur de skall göra för att bli bättre än de andra. I fortsättningen kommer en person att ha det avgörande inflytandet. Hur kan man få det att innebära att det skall bli någon mångfald? Åke Gustavsson säger något om att man vill värna mångfalden. Är det någonting jag brukar kritisera socialdemokraterna för - jag har mycket gott att säga om deras arbete för demokrati och mycket annat - är det det pampvälde som jag så ofta iakttagit. Det stöds ju av det här förslaget. Man vill ha en pamp som styr Sveriges Television. Det är ju naturligtvis enklast för den som är pamp.
Herr talman! Om Carl-Johan Wilson ursäktar - trots det spillda vattnet - skall jag inte föra diskussionen i termer av pampvälde. När vi talar om att vi skall öka distriktens inflytande innebär det faktiskt att fler får mer att säga till om. Det säger sig självt. Det innebär inte att man bygger en monolit - en pamp som bestämmer allt. Det innebär faktiskt att distrikten runt om i landet får ett ökat inflytande över produktionen. Det är en viktig poäng. Det andra jag vill säga beträffande de båda nyhetskanalerna är att utskottsmajoriteten förutsätter att den paragrafen - om jag inte minns fel är det 10 § i nu gällande avtal mellan SVT och staten - inte blir föremål för omförhandlingar. Det är vad skrivningen innebär. Det innebär att vi har Rapport i TV 2 och Aktuellt i Kanal 1. Så kommer det att vara även i fortsättningen. Med detta vill jag sammanfattningsvis än en gång konstatera att vi vidgar decentraliseringen genom att lägga mer produktion ute i landet i avtalet och vi ger större inflytande till distrikten. Det står i motsats till centralisering.
Värderade talman! Tyvärr har Åke Gustavsson i så fall missuppfattat detta med Aktuellt och Rapport. Det är inte samma text som står i 10 §. Nu sänder t.ex. Kanal 1. Enligt det beslut vi nu skall fatta får de inte göra det. Med den regel som nu gäller enligt 10 § finns den möjligheten. Tyvärr har Åke Gustavsson missuppfattat det. Man behöver inte bli så arg över detta med pampvälde att man låter vattenflaskorna vina genom luften. Jag uppfattar faktiskt detta att man styr beslutsfattandet till så få människor som möjligt som pampvälde. Det är kanske är ett onödigt hårt ord, men det blir så i det här fallet. Åke Gustavsson säger att distrikten skall få ett ökat inflytande. Vad spelar det för roll när en person bestämmer vad som skall sändas och när det skall sändas? Hur kan man påstå att det är en ökad frihet när en bestämmer friheten? Det är ju dubbelt så stor frihet om två bestämmer friheten. Nu finns det ingen vattenflaska i vägen så nu vågar vi släppa fram Åke
Herr talman! Ibland känns det som när man talar till tomma flaskor som skramlar när jag talar till Carl Johan Wilson. Jag har två eller tre gånger citerat vad utskottets majoritet säger. Jag skall ta det en gång till, och då möjligen något saktare än förra gången. Vi säger: "dels att distrikten skall ha minst samma självständighet i programbesluten som i dag, dels att distrikten skall ha större möjlighet än i dag att påverka SVT:s utbud ---, dels att distrikten skall ges större möjligheter än hittills att påverka företagsledningsfrågor, dels att samtliga distrikt skall producera allmäntelevision". Hur man av detta kan dra slutsatsen att det är en koncentration av makten till en person, som dessutom är pamp som Carl-Johan Wilson uttryckte det, är för mig en gåta. Dessutom sade jag i mitt anförande - jag tycker faktiskt att det är en viss signal - att den inriktning som utskottet markerar här faktiskt är en fingervisning om inriktningen av ett nytt avtal dels när det gäller kravet på en skärpning av produktionen ute i landet, dels när det gäller just decentraliseringen. Det innebär inte bara ett krav på Sveriges Television utan det innebär även ett krav på public serviceverksamheten. Om Carl-Johan Wilson ursäktar tror jag faktisk att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har en sammanfallande syn på den punkten. Det hade varit trevligt om Carl-Johan Wilson också hade haft det.
Herr talman! Jag sade tidigare att det här visade att Socialdemokraterna har dragit Miljöpartiet vid näsan i förhandlingarna. Man har fått med dem på vagnen genom att lyfta fram saker som ändå är på väg. Men faktum är att det sedan Åke Gustavsson varit uppe visar sig vara än mer allvarligt. Han klargjorde att den teknikutveckling som sker runt om i världen och i det svenska samhället i dag nu skall göras genom att man lyfter pengar från programproduktionen till tekniken. Det handlar tydligen om ett belopp på 400 miljoner kronor, enligt den något vaga beskrivning som Åke Gustavsson gav. Samtidigt slår man igen programverksamheten. Man kan inte hävda att detta är ett särskilt gott utnyttjande av licensbetalarnas pengar. Det innebär mindre utrymme för programverksamhet än vad som hade varit fallet i varje annat läge, trots att vi vet att det pågår en omfattande utveckling av den digitala tekniken. Det andra som socialdemokraterna har uppnått är rätt anmärkningsvärt. De har fått en miljöpartist att här i riksdagen säga att decentralisering ger mer byråkrati medan sammanslagning och koncentration ger mindre. Nu är varken Åke Gustavsson eller jag organisationskonsulter, men jag kan försäkra att om det är någonting som är entydigt runt om i världen är det att decentralisering ger mindre byråkrati. Ni ökar koordinationen och centraliseringen i Stockholm.
Herr talman! Jag skall väl inte vara alltför våldsam i min polemik med Gunnar Hökmark eftersom han normalt sett inte följer kulturutskottets arbete särskilt mycket. Han presenterar detta med teknikutvecklingen som om det var en aha-upplevelse för honom, som om det var något nytt. Detta är ingenting nytt. Det anmäldes redan i budgetpropositionen. På sidan 140 i budgetpropositionen skriver det föredragande statsrådet: "Regeringen föreslår att detta positiva balanserade resultat bör kunna användas i huvudsak till ny teknik inom radio och TV-området. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan." Det är det ena. Det andra är att såväl Sveriges Radio som Sveriges Television har förutsatt att av sin budget sätta av en viss del till ny teknik. Man har, har det sagts mig, gått ner något när det gäller investeringar beroende på att man är orolig för att man inte klarar det. Det gäller mycket pengar. Genom detta vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet medverka till att public service-företagen blir ledande när det gäller satsningarna på den nya tekniken. Det är ganska viktigt. Slutligen sade Gunnar Hökmark i sitt inledningsanförande - jag hade inte tid att polemisera mot det då - att Socialdemokraterna nu hastar igenom ett beslut. Det är inte sant. Låt mig snabbt dra tidsplanen för vad som har hänt. Budgetpropositionen lades fram i januari. Det var sedan allmän motionstid. Utskottet har mottagit skrivelser. Ett enhälligt utskott beslöt den 1 februari att anta den arbetsplan som vi sedan i huvudsak har arbetet efter. Den första föredragningen av ärendet gjordes den 28 mars. Vi har haft träff med chefen för Sveriges Television och med chefen för Sveriges Radio. Vi har mottagit ett antal skrivelser. Vi har behandlat ärendet den 6 april, den 20 april, den 25 april och den 27 Under de omkring fem månader som vi har handlagt ärendet tycker jag faktiskt att vi har handlagt det ganska ordentligt.
Herr talman! Jag skall be att få tacka Åke Gustavsson för klarspråket. Han sade precis det som jag påpekade för miljöpartisterna innan: Det stod redan i budgetpropositionen. Det är mycket skickligt. Ni har fått glada stolta miljöpartister att gå med på en sammanslagning av kanalverksamheten i utbyte mot att de får vara med på det som redan tidigare stod i budgetpropositionen. Det som jag sade när jag pekade på frågan om den digitala tekniken, Åke Gustavsson, var att det är en process och en utveckling som sker. Om man blickar runt i det svenska mediesamhället ser man att de nya radio och TV-stationerna faktiskt har bidragit till en mycket snabb förnyelse av hela radio och TV tekniken. Inte minst TV 4 har med sitt nya hus bidragit till att föra tekniken framåt. Det behöver man inte använda stora summor programpengar för. De hade man kunnat använda till att i detta läge behålla mångfalden. Jag vill bara säga en sak när det gäller utblicken inför framtiden. Åke Gustavsson har under en tioårstid debatterat mediefrågor i denna riksdag. Varje gång har han sagt att Moderaterna står ensamma. Det gjorde han när vi sade att det skulle vara frihet för videogram, när vi sade att vi kunde tänka oss reklam i TV, när vi sade att man skulle släppa på monopolet och när vi sade att man skulle ha fri radio. Om Åke Gustavsson besinnar vilka insatser han gjort i de senaste tio årens mediedebatter skulle han vara litet mer ödmjuk inför framtiden och kanske också inse att det har sin poäng att diskutera hur public service kan utvecklas mer mot kvalitet och mindre mot försvar av dominansen. Det vore bra för hela det svenska medielandskapet och det svenska samhället.
Herr talman! Jag skall med djupt beklagande bekänna att jag har gjort en allvarlig miss i bedömningen av de borgerliga partierna. Jag kunde aldrig drömma om att Centerpartiet skulle gå med på att auktionera ut tillstånden för lokalradion.
Herr talman! Däremot hade jag insett att Gunnar Hökmark skulle tycka att det var naturligt att låta yttrandefriheten i radion gå på auktion i Sverige. Det var en miss jag gjorde. Nu hoppas jag inte att jag får fel när det gäller utförsäljningsfrågan. Jag hoppas och tror att Moderaterna kommer att stå ensamma när det gäller utförsäljningen av TV 2 - av de övriga public serviceföretagen. Men det är andra som avgör om jag får rätt eller fel. Jag vill också kommentera det Hökmark sade om att Åke Gustavsson med sitt inlägg, där propositionen citerades, bekräftar att Miljöpartiet har blivit lurat. Jag är glad att Hökmark har uppmärksammat vad som står i propositionen. Detta innebär ur vår synpunkt sett - jag tror också att det är så för Miljöpartiets del - en markering och en precisering av hur ett beräknat överskott på i storleksordningen 400 miljoner skall kunna användas för att public service-företagen skall kunna vara i frontlinjen när det gäller den nya tekniken. Det är den process som sker, men det är inte dumt om vi under den processen kan medverka till att public service-företagen får goda förutsättningar för att ligga i spetsen när det gäller den utvecklingen.

Herr talman! För det första vill jag kommentera det Marianne Andersson sade om omförhandling av avtalet. Socialdemokraterna och Centerpartiet har under pågående avtalsperiod gentemot Sveriges Television tagit initiativ, utan särskilt brev från Sveriges Televisions styrelse, till en förändring av avtalet. Det gällde, och det gäller fortfarande, att ge Sveriges Television möjlighet att finansiera en del av sin verksamhet med sponsring. Det var roligt att på den punkten få samarbeta med Jag hoppas att vi inför ett nytt avtal skall kunna ha ett gott samarbete också med Centerpartiet, oavsett om det blir med Marianne Andersson eller någon annan. Eftersom det var en missuppfattning från Marianne Anderssons sida skall jag inte polemisera mer när det gäller ineffektiva företagsledningar. Vad jag refererade till var en konsultrapport som hade gömts undan någonstans men som dock kom fram i offentligheten genom en artikel i Veckans Affärer i dag. Det var Sveriges Radios ledning som kritiserades för ineffektiv organisation. Det gällde alltså inte Sveriges Men Sveriges Radio har inte begärt omförhandling. Jag hoppas att de kan vidta åtgärder utan att för den sakens skull begära en omförhandling, men det är upp till dem att avgöra.

Herr talman! Jag vill fråga varför Marianne Andersson inte gick med på att redan nu skriva in i avtalet att 50 % i stället för 40 % av programmen skall produceras ute i landet. Det är för mig en gåta. Man talar väl om produktionen ute i landet, men man ger sådana förutsättningar att de inte har möjlighet att satsa. Det är det ena. Det andra gäller företagsstrukturen och administrativ ledning. Det handlar om vilket ansvar man lägger på respektive producent, respektive distrikt, osv. Nu har jag ett antal gånger för Carl-Johan Wilson och även i mitt huvudanförande redogjort för vad det innebär. Sveriges television får leva upp till de förutsättningar som vi har angett i utskottsbetänkandet på de punkterna. Jag tror mig också veta att det kommer att göra det.
Herr talman! Jag har tre frågor till Åke Gustavsson. Den första frågan är: Om ni inte hade gjort upp med Miljöpartiet, hade då radio och TV fått mindre pengar? Den andra frågan, eller påståendet: Jag har inget emot att precisera användningen av ett eventuellt överskott i Rundradiofonden så att byråkratin minskar och distrikten stärks. Det hade vi väl ändå kunnat göra senare i utskottet? Den tredje frågan: Enligt propositionen krävs en rad förutsättningar för att vi skall få de pengar som ni socialdemokrater vill precisera användningen av tillsammans med Miljöpartiet. Om nu inte dessa förutsättningar uppfylls, blir då inte uppgörelsen värdelös?
Fru talman! Jag vill först säga till Charlotta L Bjälkebring att när det gäller avtalet beklagar jag verkligen att Vänsterpartiet hoppade av det som jag uppfattade som en överenskommelse på dessa punkter. Jag hoppas också att ni hittar hem igen. Att fortsätta att slåss på barrikaderna som Gunnar Hökmark står på om utförsäljning av Sveriges television osv. kanske inte är så trevligt för Vänsterpartiet. När det gäller avtalet handlar det om allvarliga saker. Det gäller att skapa förutsättningar för Sveriges television att kunna spara 350 miljoner kronor genom att inte ha den låsta kanalstrukturen. Det hade varit ganska rimligt för Vänsterpartiet att acceptera, allra helst som man lägger en ökad betoning på produktion ute i landet.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att jag inte får svar på mina frågor. Jag kan repetera dem. Om ni inte hade gjort upp med Miljöpartiet, hade då radion och TV:n fått mindre pengar? Enligt propositionen krävs det en rad förutsättningar för att pengarna skall komma till stånd. Om inte dessa förutsättningar uppfylls, blir då inte uppgörelsen värdelös? Jag vill också säga till Åke Gustavsson att det inte spelar någon roll med vilka partier som Vänsterpartiet gör upp. Det handlar om politik. För oss är det viktigt att värna om public service-företagen. Om vi hade kunnat träffa en uppgörelse, Åke Gustavsson, hade vi också kunnat ge mer pengar till public service-företagen. Det hade bl.a. kunnat ske genom den kompromiss som de borgerliga och Vänsterpartiet gjorde i utskottet.
Herr talman! Jag vet ingenting om de kompromisser som Vänsterpartiet gör med de borgerliga partierna i utskottet. Jag vet inte riktigt vad Charlotta L Bjälkebring syftar på där. Jag går till frågorna. Det gäller frågan om mer eller mindre pengar till radio och television. Hur mycket pengar som kommer till public serviceverksamheten avgörs av licensbetalarnas antal och av TV-avgiftens storlek. Det är de två komponenter som avgör detta. Hur det påverkas av uppgörelsen vet jag inte. Man kan hoppas att människor tycker att det är positivt att vi därmed möjligen får fler licensbetalare. Jag skall inte spekulera i det. Charlotta L Bjälkebring frågade: Om förutsättningarna inte uppfylls, blir det då ingenting av med det? Min poäng med uppläggningen av detta är att vi skapar förutsättningar för att kunna få fram pengar till en CD-teknik. Det är ett viktigt motiv också från regeringens utgångspunkter när det gäller finansiering av verksamheten. Det överskott som kan bli på rundradiokontot kan användas till investeringar i CD-tekniken. Det är det som är tanken.

Herr talman! Det är en intressant och engagerad debatt. Jag kanske börjar i en ointressant ände. Vi kristdemokrater har sagt ja till de besparingar som regeringen har föreslagit. Det är inte särskilt populärt med besparingar, och man blir inte populär av att spara. Men vi tycker ändå att det är viktigt att det görs. I jämförelse med när det dras in och sparas på andra håll i samhället i dag, inom barnomsorg, äldreomsorg och annat, finns det i varje fall en viss förståelse för detta hos allmänheten. Det kan man inte säga om alla besparingar vi gör. Radio och TV är viktiga för allmänhetens möjligheter att hålla sig informerad, och de är viktiga för demokratin. Det har understrukits här av flera talare. Jag tänker därför inte bli långrandig. Jag beklagar att vi inte kunde komma fram till en gemensam satsning att hjälpa TV att komma över den besvärliga perioden tills avtalet går ut. Under den period då den parlamentariska beredningen skall arbeta hade det varit bra att kunna åstadkomma ett visst lugn. Det finns risk att beredningen annars känner sig litet stressad. Vi ville inte att avtalet skulle omförhandlas. Det är viktigt med två nyhetsredaktioner för att nyhetsförmedlingen inte skall bli likartad. Vi behöver olika perspektiv i bevakningen av nyheterna. Det är viktigt att distrikten får arbeta och förmedla nyheter utifrån landet. Jag vill i sammanhanget beröra frågan om utförsäljningen av TV 2, som Åke Gustavsson nämnde. Det finns inget som säger att något av partierna har bundit sig för det. Jag vet att vi kristdemokrater klart och tydligt säger att vi inte är för en utförsäljning av Vi kristdemokrater tycker att kompromissen är bra just därför att de ett och ett halvt år som finns kvar av avtalsperioden kunde förflyta litet lugnare för TV:n och radion, och i första hand för TV:n. Man skulle kunna hitta arbetsformer som fungerade. Det är viktigt att vi kan behålla den public service vi har. Det tror jag att alla än ense om, men vi har olika sätt att nå det. Vi kanske skulle försöka litet mera att nå överenskommelser. Det hade inte varit någon katastrof om vi kommit överens om detta. Jag tror att allmänhetens syn på vårt sätt att arbeta i riksdagen skulle ha stärkts om alla partier hade kunnat flytta pengarna från rundradiokontot till TV att arbeta med under dessa ett och ett halvt år. Beredningen hade fått arbeta i lugn och ro, och vi hade fått ett bra avtal nästa gång. Men vi får göra vad vi kan under rådande omständigheter. Jag har flera yrkanden. Men för tids besparande yrkar jag bara bifall till reservation 12.

Värderade talman! Miljöpartiet och Socialdemokraterna är tydligen överens om att fullfölja dessa ärenden till beslut, som det har sagts här i dag. Därför är det ingen poäng med försöka ordna någon ytterligare bearbetning av ärendet genom att remittera det tillbaka till kulturutskottet. Vi har i kulturutskottet en mycket god stämning och som regel ett gott samarbete, mycket tack vare Åke Gustavssons sätt att sköta ordförandeskapet - när han inte har tillgång till vattenflaskor så nära som här som han kan slänga omkring sig, som den som just gick omkull! Vi lyckas i regel hantera de flesta ärenden med mycket god stämning och sämja. Men någon gång måste man acceptera att det tänder till och att man markerar tydliga skillnader. Nu har vi kommit fram till att ett nytt avtal skall komma så småningom. Det är vi alla överens om. Vi är överens att en beredning skall göras. Ändå förordar Åke Gustavsson att det beslut som skall diskuteras i den beredningen skall fattas redan nu. Det är sådant, Åke Gustavsson, som kallas för pampvälde. Jag vet att Åke Gustavsson inte vill bli kallad för pamp. Men om man i ett ärende beter sig så att alla andra tycker att det är pampfasoner, då får man i all vänlighet acceptera att det betraktas på det sättet. Att redan nu fatta beslut om en viktig del av det som vi skall fatta beslut om efter beredningen, tycker jag är att föregripa den här beredningen. Jag skulle vilja ställa en fråga till Åke Gustavsson som jag önskar att han skall svara på. Det gäller Aktuellt och Rapportredaktionernas sändningar. I nuvarande avtal står det bara att Sveriges Television skall ha separata nyhetsredaktioner för de två kanalerna. Det innebär bara att det skall finnas redaktioner. Hur de skall sända framgår inte av den här paragrafen. De sänder nu i varsin kanal. Nu har vi beslutat enligt majoriteten, som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att de inte får sända i varandras kanaler. Är det verkligen avsikten med detta förslag, Åke Gustavsson? Är det mångfald?
Herr talman! Jag skall bidra till mångfalden, åtminstone i den här debatten. 10 § i avtalet mellan Sveriges Television och staten säger att SVT skall ha separata nyhetsredaktioner för de två kanalerna. Även Text-TV-verksamheten skall ha en separat nyhetsredaktion. Regionala nyhetssändningar skall förekomma i minst samma omfattning som under verksamhetsåret 1992. Detta är nu gällande avtal. Utskottet skriver följande: "De två existerande nyhetsredaktionerna bidrar till att upprätthålla en mångfald som är av största betydelse för yttrandefriheten. Det är därför angeläget att de båda redaktionerna finns kvar. I konsekvens härmed anser utskottet - att det är angeläget att konkurrensen mellan de två redaktionerna kan bibehållas. Utskottet är således inte berett att aktualisera frågan om en ändring i avtalet mellan staten och SVT i detta avseende. Nuvarande § 10 ligger alltså fast. Ingen ändring skall ske i det avseendet. Det är inte riksdagens uppgift att tolka avtal och beslut som är fattade. Det är andras uppgift att göra det. När jag har fått frågan har jag svarat att detta inte innebär någon förändring i dessa avseenden. Det finns två kanaler. I ett antal fall kan man samarbeta, t.ex. när det gäller utlandskorrespondenterna. Man kan samarbeta om tekniken osv. Principiellt är det ingen ändring. Det tror jag är viktigt att göra klart.
Värderade talman! Jag vill ändå upprepa min fråga till Åke Gustavsson. På s 16 i betänkandet står att den ena nyhetsredaktionens produktion skall sändas i den ena sändningskanalen och den andra nyhetsredaktionens produktion i den andra sändningskanalen. Det kan inte uppfattas på annat sätt än att det som nu sker, nämligen att Rapport sänds på eftermiddagen i kanal 1, inte kan fortsätta enligt det här beslutet. Skall man inte bry sig om de raderna i betänkandet, Åke Gustavsson? Med nu gällande avtal kan man sända som man nu gör. Om dessa fyra rader skall gälla, vilket Åke Gustavsson inte kommenterade, går det inte. Vad är det som gäller? Gäller avtalet eller gäller de fyra raderna? Om man skall få sända som man gör i dag trots att de fyra raderna gäller borde vi ta bort dessa rader. Jag skulle i så fall vilja uppmuntra Åke Gustavsson att begära att vi stryker de fyra raderna i majoritetens beslut. Man kan också bifalla reservation 12, som skulle rädda hela ärendet.

Värderade talman! För det händelse någon bryr sig om vad som står i våra beslut vill jag rätta till det här. Det står tydligt att man inte skall få sända Rapport i kanal 1 eller Aktuellt i kanal 2. Jag föreslår här, om det är parlamentariskt möjligt, att de fyra rader på s 16 utgår ur riksdagens beslut. Det gäller följande stycke: "De nyheter som de båda separata nyhetsredaktionerna producerar skall sändas på det sättet att den ena nyhetsredaktionens produktion skall sändas i den ena sändningskanalen och den andra nyhetsredaktionens produktion i den andra sändningskanalen." Om det är möjligt, skulle situationen räddas. Då kan man fortsätta att sända som man gör i dag. I annat fall kan jag inte uppfatta det på något annat sätt än att
Herr talman! Jag tycker att det här senaste inlägget från Carl-Johan Wilson var mycket klargörande. Det visar att det initiativ och förslag som inte fanns i kulturutskottet när frågan debatterades där inte finns nu heller i kammaren. Ändå har det förts en kampanj veckovis från bl.a. Carl-Johan Wilsons sida om att man skulle kunna få fram 80 eller 100 miljoner och göra någon affär av det. Man försöker påskina att vi som var emot besparingarna, och fortfarande är det, inte ställde upp för public service på det här sättet. Det är helt uppenbart att det inte finns något förslag från Carl-Johan Wilson, borgerligheten eller vänstern i det här fallet - åtminstone inget gemensamt förslag. Det har inte funnits tidigare heller. Det var ett falskt dubbelspel från början till slut.
Värderade talman! Detta skall man behöva höra från en som inte har varit med vid behandlingen av ärendet förrän i dag. Det är häpnadsväckande. Peter Eriksson var inte närvarande i utskottet, men Miljöpartiet representerades av Ewa Larsson. I utskottet förde Gunnar Hökmark från Moderaterna fram ett förslag från alla partier, förutom Miljöpartiet och När det då blev klart att det inte fanns gehör för detta från Miljöpartiet fanns det ingen anledning att krångla med några nya formuleringar. I dag stod Gunnar Hökmark här och erbjöd Miljöpartiet att ställa upp på Kom inte och säg att förslagen inte har ställts. Varför diskuterar vi här och varför lägger vi fram förslag om Miljöpartiet inte förstår när det föreligger förslag? Det har funnits utmärkta möjligheter för Miljöpartiet att ställa upp på ökat stöd till Sveriges En möjlighet återstår, nämligen att stödja reservation 7 från Folkpartiet. Därigenom skulle hälften av det som ni önskar uppnås. Genom att stödja Socialdemokraterna som ni nu har gjort uppnår ni inte någonting av det som ni från början hade önskat.
Herr talman! Carl-Johan Wilson har hållit på med ett dubbelspel och utnyttjat och använt det för att bl.a. smutskasta Ewa Larsson i utskottet. Carl-Johan Wilson sade att stämningen i utskottet är bra. Men det här är sanningen. Det har drivits en bred kampanj för att försöka utmåla Miljöpartiet som något slags dödgrävare när det gäller public service. Ni har skött det här på ett något osmakligt sätt. Sanningen är att trots att det i kompletteringspropositionen inte fanns någon som helst skrivning om detta och trots att det fanns stor risk för att överskottet och balansen från rundradiofonden inte skulle komma till nytta för public service, har vi lyckats gräva fram de här pengarna och fått det klart preciserat. Därmed har vi fått ett tillskott till Sveriges Radio och Sveriges Television som ger dem möjlighet till bättre konkurrenskraft och bättre kvalitet när det gäller programverksamheten i framtiden.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon större polemik så här i slutet av debatten. Jag skall bara säga att jag hoppas och tror, Marianne Andersson, att vi i beredningen skall kunna ena oss ganska hyggligt när det gäller riktlinjerna. Hoppas gör jag, därför att det har ett så starkt värde i sig att de politiska partierna är någorlunda brett överens om förutsättningarna för public service-företagens verksamhet. Tror gör jag, inte framför allt därför att jag är från Jönköping, utan därför att jag vet att Centerpartiet och Socialdemokraterna när det gäller synen på public serviceföretagen - med några undantag; detta är ett som vi diskuterar i dag - i allmänhet har varit hyggligt överens. Därför kan vi möjligen förena oss i den förhoppningen och den tron.

Herr talman! Efter den här livliga och intressanta debatten mellan företrädare för kulturutskottet kommer vi till ett annat medieärende, som dock av speciella skäl har hamnat i konstitutionsutskottet. Det blir kanske inte fullt så roliga, utan endast mycket seriösa, allvarliga inlägg. Enligt regeringens förslag skall digitala ljudradiosändningar inledas fr.o.m. hösten 1995. Den nya digitala tekniken, DAB-tekniken, har mycket stora förtjänster i jämförelse med den traditionella analoga tekniken, och det är bra att den nu börjar tillämpas i detta sammanhang. Så långt är allting gott och väl. Det kontroversiella i förslaget ligger i stället i principerna för fördelningen av frekvenserna. Det kan inte vara rimligt att Sveriges Radio får en dominans också på det digitala sändningsområdet. Den tekniska utvecklingen har gjort att de rent fysiska begränsningar som tidigare kunde motivera att sändningstillstånden fördelades och reglerades politiskt är borta eller på väg att försvinna. Nu finns det alltså plats för många i etern. Man kan tyvärr konstatera att den politiska utvecklingen ligger steget efter. Majoriteten i utskottet är fortfarande övertygad om att det är bäst att frekvenserna fördelas av regeringen, så att det kan bli, som det heter, balans när det gäller innehåll och medverkande företag. verket skall rekommendera regeringen vilka programföretag som skall få tillstånd är olämpligt, eftersom det markerar en återgång till politiken att det är den offentliga makten som skall avgöra vilka företag som skall få sända radio. I stället bör de digitala frekvenserna fördelas på samma sätt som skedde med frekvenserna för den nuvarande privata lokalradion, dvs. genom ett öppet auktionsförfarande. Att public service-företagen får ha högst två frekvenser, som skall vara rikstäckande, menar vi också bättre främjar konkurrens, mångfald och utveckling och därmed ytterst den så viktiga yttrande och informationsfriheten. Herr talman! Detta är bakgrunden till de två reservationer som finns fogade till betänkandet. För tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 1.

Herr talman! Det vi är överens om är naturligtvis detta om att utnyttja den nya tekniken. Men inte bara det: Vi är faktiskt numera också överens om att det är bra med konkurrens och mångfald. Man kan säga att det klassiska socialdemokratiska monopolförsvaret är om icke helt borta, så väsentligen uttunnat. Det som ändå skiljer oss åt är tolkningen och bedömningen av hur vi uppnår den önskvärda mångfalden. Är det verkligen troligt att det bästa för att uppnå denna mångfald är att regeringen, på förslag av Radio och TV-verket, fördelar sändningstillstånd. Det måste ju ändå bli så att den gör det utifrån sina bedömningar - den har ju att bedöma vad som är bäst. Catarina Rönnung säger att det står i grundlagen att regeringen skall vara saklig och opartisk i det här sammanhanget. Det är riktigt, men man kan ändå inte komma i från att det är en politisk bedömning som sker. Regeringen är ju faktiskt ett politiskt organ. Den skall ta ställning till hur kriteriet program av olika karaktär skall tolkas. Det går inte att komma ifrån att det till slut blir en politisk bedömning. Jag tycker därför att det är motsägelsefullt att först tala vamt för mångfald och konkurrens - vilket Catarina Rönnung faktiskt gjorde, och det var bra - och sedan ändå stå fast vid ett förslag som innebär att makten över fördelningen ligger hos regeringen.

Herr talman! Catarina Rönnung började med att tala vackert om konkurrens och mångfald, men sedan visade det sig ju här att hon egentligen knappast tycker att det fungerar så bra. Om nu t.ex. detta auktionsförfarande är så förfärligt dåligt, och om det finns så många oseriösa aktörer som vill in vid sidan av public service-företagen, då måste det bli svårt att över huvud taget släppa in några andra. Man måste väl ändå, vid sidan av de olika public service-företag som finns och kommer att finnas och som kommer att kunna utveckla den nya tekniken, också släppa fram andra företag utan att noggrant politiskt styra. Den väsentliga skillnaden mellan oss är ändå just att hur man än vrider och vänder på saken, så är det slutligen ändå frågan om en politisk bedömning från regeringen av vilka andra företag som skall få sändningstillstånd.

Fru talman! Marianne Samuelsson har frågat mig om hur jag arbetar för att minska utsläppen av luftföroreningar i Europa och vilka åtgärder jag vidtagit för att de av riksdagen beslutade miljömålen skall följas upp och nås. Sveriges natur är mycket känslig för påverkan av försurande ämnen. Samtidigt innebär vårt geografiska läge en särskild utsatthet för luftföroreningar som kommer från den europeiska kontinenten. En övervägande del av svavel och kväveoxiderna har sitt ursprung i andra europeiska länder. De episoder med höga halter av marknära ozon som uppträder i Sverige under högtryckssituationer på våren och sommaren har klara samband med intransporten från sydost och sydväst. Även ammoniak är i viss mån gränsöverskridande. Jag är enig med Marianne Samuelsson och de miljöorganisationer som samlades för att diskutera utsläppen av luftföroreningar i Göteborg om att åtgärder för att ytterligare begränsa utsläppen är absolut nödvändiga. På sikt måste den kritiska belastningen underskridas, vad gäller både halter i luften och depositioner av olika ämnen, för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har förbättrat våra möjligheter att påverka utformningen av det europeiska arbetet för att begränsa utsläppen av luftföroreningar. Redan på det första miljörådsmötet tog jag initiativ till utformningen av en strategi mot försurningen inom unionen. Kommissionen har lovat att redovisa en arbetsplan under året och har även bett Sverige att bistå med en expert. En sådan strategi skall, enligt min mening, innehålla en plan för nya och reviderade direktiv, bl.a. om utsläpp från förbränningsanläggningar, svavelinnehåll i bränslen och utsläppskrav på bilar, med utgångspunkt i vad naturen tål. Ytterligare ett arbete som för närvarande pågår inom Europeiska unionen handlar om ett ramdirektiv för luftkvalitet. Fram till sekelskiftet skall bindande gränsvärden etableras för ca 15 olika luftföroreningar. Sverige kommer att ha huvudansvar för något av ämnena som skall regleras och kommer även att aktivt delta i arbetsgrupper för att se till att gränsvärdena blir så låga som nödvändigt för skydd av både hälsa och miljö. Inom Genévekonventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har Sverige sedan den kom till 1979 varit en pådrivande och aktiv part i förhandlingar om utsläppsreduktioner av luftföroreningar. Regeringen har nyligen föreslagit riksdagen att Sverige skall ratificera det nya svavelprotokollet. När det har implementerats fullt ut kommer utsläppen av svaveldioxid att ha minskat betydligt. Nästa steg inom Genèvekonventionen är ett protokoll om ytterligare reduktioner av kväveutsläpp. Sverige bidrar också aktivt till att reducera luftföroreningar, till energieffektivisering och till främjandet av förnybara energikällor i bl.a. de baltiska länderna. Genom svenskt stöd konverteras fossilbränsleeldade anläggningar till att eldas med träbränsle, och bostäder görs energisnåla, med vinster både för människor och för miljö. Sverige har i dag minskat sina utsläpp av svaveldioxid med 80 % räknat från år 1980 och uppfyller därmed riksdagens miljömål och kraven som ställs i svavelprotokollet. Regeringen avser inom kort att lämna ett uppdrag till Naturvårdsverket att utreda möjligheterna till ytterligare reduktioner av svaveldioxid. Vad gäller kväveoxider är utvecklingen mer problematisk. Det uppsatta miljömålet att minska kväveoxiderna med 30 % mellan åren 1980 och 1995 kommer inte att klaras. Åtgärder har vidtagits för att minska utsläppen från förbränningsanläggningar för energiproduktion genom introduktionen av en kväveoxidavgift. Den avgjort största andelen av kväveoxidutsläppen i Sverige kommer dock från vägtrafiken, och för att uppnå miljömålet för kväveoxider måste åtgärder vidtas inom trafikområdet. Naturvårdsverket arbetar för närvarande med ett program för ett miljöanpassat transportsystem som skall redovisas senast i december 1996. Dessutom kommer verket till årsskiftet att redovisa förslag på åtgärder för att uppnå 50 % minskning av kväveutsläppen fram till år 2005. När detta underlag blir färdigt kommer regeringen att återkomma till riksdagen angående miljömålen för kväveoxidutsläppen. När det gäller åtgärder mot ammoniakutsläppen har det inte hänt mycket de senaste tre åren. Det uppsatta miljömålet på 25 % reduktion av ammoniakutsläppen från år 1990 till år 1995 kommer därför inte att nås. I stället ökar utsläppen. Regeringen har nyligen i en proposition informerat riksdagen om att kraftfulla åtgärder skall vidtas mot ammoniakutsläppen för att uppnå det satta miljömålet. Dessutom skall Jordbruksverket utreda möjligheterna till 50 % reduktion av ammoniakutsläppen.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Det känns väldigt positivt att miljöministern håller med mig om att luftföroreningarna måste minska och att de är ett stort problem, som vi på alla sätt måste jobba med. Däremot tycker jag att det saknas en del åtgärder, som skulle behöva vidtas tidigare. Framför allt gäller det energisidan och transportsidan, där vi ligger långt efter och där oroväckande siffror nu visar på ökade utsläpp. Det är mycket bekymmersamt, samtidigt som jag inte kan se i svaret att regeringen har vidtagit några åtgärder för att klara detta. Detta gäller framför allt trafikområdet, där vi inte skall få någon rapport förrän i slutet av 1996. Samtidigt byggs det nu en mängd motorvägar. Som en följd av detta att vi behöver ta fram ett program för ett miljöanpassat transportsystem, borde det egentligen råda byggstopp på de motorvägar som nu är planerade. Annars klarar vi förmodligen inte miljömålen framöver. Det blir dessutom väldigt svårt att lägga fram ett program, då det är ganska stora investeringar som nu görs i trafiksektorn, bl.a. med planerna för Öresundsbron. Jag vill fråga om det inte borde råda någon form av byggstopp eller om detta ganska snabbt borde kopplas till övriga delar. Det som miljöorganisationerna har tagit fram, som de också har talat om, är att det måste vidtas åtgärder snabbt, bl.a. när det gäller förnyelsebara energikällor, energieffektivisering och att använda den bästa kända tekniken. Det är jättebra att vi hjälper till i Baltikum för att t.ex. energieffektivisera, men samtidigt måste vi fundera över varför vi, som ändå är högkonsumerande på energisidan, inte lyckas minska vår egen energianvändning. Kanske vi borde se om det här hemma också.
Fru talman! När det gäller trafiksystemet och vägarna har vi gjort en väldigt kraftfull markering i budgeten, där vi har en stor besparing som framför allt handlar om de nya stora motorvägsbyggena. I princip kan man alltså säga att nya projekt är lagda på is, är uppskjutna på obestämd tid eller helt enkelt uteblir. Det är en väldigt tydlig markering jämfört med tidigare, dvs. av att det i princip är slut med nya stora motorvägsbyggen. Det händer mycket annat på transportområdet. Vi arbetar t.ex. med miljöklassningen av bränslen och miljöklassning av olika sorters fordon, inte bara personbilar. Det pågår ett arbete inom storstadsområdena när det gäller miljözoner för att stötta den bästa tekniken, vilket är positivt. Det finns exempel där man tittar på helt nya motorer när det handlar om upphandling av ny teknik, som bl.a. NUTEK gör. Det pågår alltså ett antal projekt. Dessutom räknar vi med att få ett antal konkreta och bra förslag när Naturvårdsverket lägger fram sina olika rapporter, när det gäller både kväveoxiderna och det miljöanpassade transportsystemet.
Fru talman! Det låter ju mycket lovande att byggnationerna kommer att utebli. Men samtidigt är jag litet förvånad. När vi har debatterat trafikfrågor har det inte låtit som om t.ex. Öresundsbron skulle komma att utebli utan snarare som att den skall genomföras i stort sett till vilket pris som helst. Det har också gällt programmen kring Stockholm och Göteborg, där vi har stora investeringar på trafiksidan. Den investeringsnivå som fastlades för ett par år sedan ligger ju kvar, såvitt jag förstår. Då kan det ju inte bli någon minskning, möjligen nya investeringar därutöver. Jag kan verkligen inte förstå om det skulle komma ytterligare vägsatsningar på de här stora trafiklederna utöver den nivå som man redan har fastlagt.
Fru talman! Jag sade att det var de nya projekten som inte skulle bli av, de projekt som ännu inte är planerade och projekterade. När det gäller Öresundsbron är ju den redan beslutad. Jag tycker att det handlar om ett ansvar för samtliga att se över hur man planerar framtiden. Nu genomförs de motorvägssatsningar som redan är beslutade och projekterade, men för framtiden ser vi till att vi slutar med den sortens planering. Då har vi alla i våra regioner ett ansvar för hur vi får bästa planering för en hållbar utveckling.
Fru talman! Jag skulle också önska att vi kunde få det, men som jag ser det investerar vi nu i just det som gör att vi inte får den här bästa möjliga planeringen mot en hållbar utveckling. Som miljöministern säger gäller det nya motorvägar. Jag förstår inte ens var dessa motorvägar skulle läggas någonstans. Man har investerat och beräknat för en hel stjärna med motorvägar till Göteborg, och det ser likadant ut i Stockholmsområdet. Till det kommer Malmöområdet och Öresundsbron. Det var ju ett projekt där man satsade runt 100 miljarder i just vägbyggnationer. När vi har byggt färdigt detta är frågan: Kommer vi över huvud taget att kunna få en hållbar utveckling och en minskning av utsläppen med de förutsättningar som detta innebär?
Fru talman! Jag tror inte att någonting skulle bli bättre för att vi tog bort t.ex. underhåll av vägar. Det är ju den stora post som blir kvar i budgeten, och det tror jag är en fördel även från utsläppssynpunkt. När det gäller motorvägsprojekteringarna i Stockholm är det i första hand regionen själv som har att sätta sig och fundera på huruvida man skall fullfölja de ursprungliga planerna eller försöka hitta andra alternativ. Jag avvaktar vad regionen själv kommer att titta på. Jag kan dock konstatera att när vi i regeringen häromveckan fattade beslut om att inte bygga tredje spåret beslöt vi samtidigt att låta utreda en regional bensinskatt. Det ser jag som ett viktigt instrument för att ge signalen att vi faktiskt vill ha minskad biltrafik i storstadsområdena.

Jag har i denna fråga samrått med Finansdepartementet, som ansvarar för frågor som rör lagen om offentlig upphandling. Jag är helt överens med Ragnhild Pohanka om vikten av att miljöhänsyn vägs in i offentlig upphandling. För att vi skall uppnå ett hållbart samhälle krävs att produktions och konsumtionsmönster förändras på global, nationell och lokal nivå. Det pågår ett internationellt arbete med att förändra dessa mönster, bl.a. inom FN:s kommission för hållbar utveckling som arbetat vidare på de idéer som fördes fram vid Riokonferensen och i Agenda 21. I ett dokument från ministerkonferensen i Oslo den 6-den 10 februari i år sägs att statens roll bl.a. är att påverka efterfrågan på varor och tjänster, genom miljöstrategier för offentlig upphandling och genom information och service. En miljömedveten offentlig upphandling kan få mycket stor betydelse för att stimulera till miljöanpassad produktutveckling. Som ett led i detta arbete kommer Miljövårdsberedningen att se över hur den statliga upphandlingen kan miljöanpassas. är det möjligt för uppköparen att ta hänsyn inte bara till priset som sådant utan också till andra omständigheter som t.ex. funktion och miljöpåverkan. Lagen ger också möjlighet att väga in miljöhänsyn i kravspecifikationen. Den ställer också krav på ickediskriminering, i syfte att underlätta konkurrens mellan olika leverantörer. Leverantörer i olika länder skall alltså ges samma möjligheter att lämna anbud vid upphandling, utifrån de krav som ställs i kravspecifikationen. Regeringen har här en viktig roll när det gäller att bidra med information till kommunerna om hur man kan och bör ställa miljömässigt relevanta krav i kravspecifikationen. Vidare är det regeringens uppgift att utveckla det internationella samarbetet i dessa frågor. Kommuner och andra uppköpare har varit ganska fria att pröva sig fram med olika formuleringar av miljökrav i kravspecifikationen. Eftersom Ragnhild Pohanka är särskilt intresserad av upphandling av livsmedel, kan jag nämna att många kommuner begär att livsmedlen skall vara KRAV-märkta. Detta har inte mött några hinder. Kommunerna kan vidare i god tid informera om vilka krav man kommer att ställa vid sina upphandlingar i framtiden. Ett antal handböcker med råd om hur miljöhänsyn kan tas in vid offentlig upphandling har givits ut. Kommunförbundet publicerade redan 1991 en skrift som heter just "Miljöhänsyn vid upphandling". Denna har sedan uppdaterats, och den senaste versionen ger en genomgång av lagen och ger råd om hur miljöhänsyn kan inkluderas, exempelvis genom att använda miljömärkning och miljövarudeklaration som önskemål i kravspecifikationen. Landstingsförbundet har framställt en handbok om kravspecifikation för kemtekniska produkter, där liknande råd ges. Kommunförbundet i Västerbotten har exempelvis på eget initiativ sammanställt en handbok med råd till kommunerna när det gäller miljöhänsyn vid upphandling. Denna handbok innehåller konkreta råd och tips om vilka krav som kan ställas. Naturvårdsverket driver sedan i höstas ett projekt i samarbete med Nämnden för offentlig upphandling och Kemikalieinspektionen i syfte att ställa samman konkreta råd om hur miljöhänsyn inkluderas vid offentlig upphandling. Man samlar in erfarenheter från bl.a. NUTEK, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, och jämför med hur andra länder som Tyskland och USA går till väga. Arbetet är att betrakta som en förstudie, och kommer att avrapporteras i sommar, då en skrift med råd till dem som sköter offentlig upphandling kommer att bli tillgänglig. Tillgången på saklig information om varors och tjänsters miljöpåverkan är av stor betydelse för kommunernas möjligheter att ta miljöhänsyn vid upphandling. Regeringen har i mars i år tillsatt en utredning kallad Konsumenterna och miljön . Utredningen syftar till att upprätta en konkret handlingsplan för hur miljömålen i konsumentpolitiken skall uppnås. För att kunna göra detta skall utredaren bl.a. undersöka hur man skall kunna stärka konsumenternas möjligheter att välja den sorts konsumtion som belastar miljön minst. Detta kan t.ex. ske genom att konsumenterna ges information om huruvida varor och verksamheter är miljöanpassade. Denna information kan ges exempelvis med hjälp av miljömärkning, miljövarudeklaration och standardisering. Sådan information är av nytta inte bara för enskilda konsumenter utan även för kommunerna när de skall sköta sin upphandling.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för ett utförligt och engagerat svar. Debatten i dag handlar i första hand om miljöanpassad offentlig upphandling fokuserad på maten men kan naturligtvis också överföras till att gälla annan upphandling. Transporterna har samma effekt på miljön oavsett om man transporterar virke, potatis eller något icke-miljövänligt material. Lagen om offentlig upphandling är från 1992 och tillkom således före EES-avtalets tid. Där påminner miljöministern om att det är möjligt att väga in både hänsyn till priset och andra omständigheter som t.ex. funktion och miljöpåverkan i kravspecifikationen. Jag ser det som positivt att regeringen här skall bidra med information till kommunerna om hur man kan ställa miljökraven i kravspecifikationen. Men här kan man inte bara se till varorna. Det hjälper föga om ärtor är KRAV-odlade om de skall transporteras med lastbil från Italien eller Frankrike. Miljöpåverkan på naturen blir förödande. Ungefär var åttonde lastbil på våra vägar transporterar livsmedel. Ca 25 % av vår mat är alltid på väg - ifrån någonstans och till någonstans. Enligt centrum för mat, hälsa och miljö i Dalarna orsakar 1 kg tomater från Kanarieöarna 1 kg klimatpåverkande och försurande gaser. Det växande sopberget utgör också en allvarlig miljöfråga, och en stor del av berget består av matförpackningar. En omställning till kretsloppssamhället är en överlevnadsfråga, och det tror jag att vi är överens om. Det pågår flera berömvärda projekt som vill föra fram hur en miljöanpassad upphandling skall gå till. Det är bra med märkningen med falken, svanen, Bra miljöval o.d. Konsumenterna behöver också uppgift om tillverknings-, ursprungs eller odlingsplats. Vår största enskilda miljöförstörare är trafiken. En i övrigt miljögodkänd vara kan genom långa bileller flygtransporter utgöra en miljöförstörare av stora mått. Vid tillverkning av kvävegödsel används olja, vilket inte är bra. Men i stället för att använda kvävegödsel transporterar man varor härs och tvärs - och förbrukar olja på det sättet. Genom Kommunförbundet har jag sedan interpellationen skrevs fått reda på att en av de saker jag frågade om - en manual med instruktioner för upphandling av livsmedel - är på gång genom Landstingsförbundet i samarbete med Kommunförbundet, Försvarets materielverk m.fl. Men de verkar inte ha tagit till sig det helhetstänkande som måste till för att man skall förstå matens och mattransporternas betydelse för miljön. Genom Nämnden för offentlig upphandling är det nu juridiskt helt omöjligt att använda transportavstånd som ett kriterium vid upphandling. Det strider mot grundtankarna i Romfördraget och idén om en inre marknad. I november 1993 var jag i Bryssel och lyssnade på kommissionen, Martin Bangemann och representanter för Mercedes-Benz bl.a. Där deklarerades, vilket vi alla känner till, att framför allt genom trafiken skulle nivåerna av kväve, koldioxid och koloxid öka med mellan 12 och 20 % till följd av den fria rörligheten i EES-avtalet. 12-20 % kan tyckas vara relativt litet. Vi vet dock att nivåerna behöver minskas med mellan 70 och 90 % - det är olika i olika länder - är detta i helt galen riktning. Nämnden för offentlig upphandling anser att det är en politisk fråga - i Sverige eller i EU - att ändra den här lagen, dvs. Romfördraget, om man inte kan få ett undantag. Sverige är ett särskilt långt och transportkrävande land. Det finns ingen plattform för hur kommuner, landsting och staten skall hantera situationen. Är subsidiaritetsprincipen, närhetsprincipen, en väg att gå? I många kommuner och i en del landsting finns faktiskt politiska beslut om att man skall handla lokal och/eller ekologisk mat. Att sätta sig över Romfördraget är väl nästintill omöjligt. Hela proposition nr 140 om aktiv konsumentpolitik som ger en fantastisk möjlighet slås undan av Romfördragets paragrafer, t.ex. på sidan 47. Många kommuner underlättar en miljöanpassad livsstil genom att arbeta aktivt för att konsumenter skall ges ökade möjligheter att välja miljöanpassade alternativ. Det pågår projekt kring bl.a. lokal produktion av ekologiska livsmedel, miljöanpassad offentlig upphandling och kompostering. Men det här fungerar inte. Livsmedlen kan vara KRAV-märkta och man kan handla ekologiskt även på nära håll. Men de lokala produkterna är inte alltid KRAV-märkta. Så till en sista fråga. Avser miljöministern att i EU verka för ett underlättande av miljöledd upphandling? Enligt Folke Günther - 1993 Kommunförbundets minirapport nr 16 - är det bästa sättet att spara energi att lägga om sina matvanor och äta mera lokalt och ekologiskt producerad mat. Det finns inte så mycket att spara på energisidan när det gäller husen, t.ex. att isolera dem ytterligare, eller när det gäller biltrafiken. Potentialen är inte så stor, vilket jag tycker är ganska konstigt. Stora energibesparingar kan göras när det gäller samhällets infrastruktur och mattransporterna. Han uttrycker det på följande sätt: En närbelägen bonde är mycket mera värd än en halvmeter extra isolering på huset.
Fur talman! Ragnhild Pohanka och jag har samma uppfattning när det gäller hur viktigt det är att man ställer miljökrav vid upphandling. Jag tror faktiskt att upphandling är ett av de allra effektivaste medlen för att i framtiden se till att vi får miljöanpassad produktion och konsumtion. Däremot har vi inte riktigt samma uppfattning om hindren. Jag skulle inte vilja avråda upphandlarna från att ställa krav när det gäller transporter - tvärtom. Jag vill i stället rekommendera att man noga tänker igenom hur man kan formulera kraven eller önskemålen i det enskilda fallet så att man kan framhäva och trycka på miljökraven. Därmed kan man betona att det inte handlar om ett försök till diskriminering utan att det handlar om att ställa miljökrav, och då är även transporterna en viktig faktor. Det här är inte prövat. Jag anser att det skulle vara av ganska stor vikt att man tänker på och väger in transporterna som ett miljökrav vid upphandlingen. Jag vill också göra några kommentarer om matförpackningarna, eftersom jag tycker att det är ett stort problem. Jag tycker att detaljhandeln har ett stort ansvar. Det används t.o.m. förpackningar, t.ex. för grönsaker och liknande som bara är till nackdel för det man säljer. Jag hoppas att detaljhandeln skall börja ställa så stora krav på att producenterna slutar med den sortens onödiga förpackningarna så att de upphör med dem. Vi kan se några spännande projekt. Genom att man låter producenterna ta tillbaka sina varor och sortera i komposterbart och icke komposterbart hoppas man att de skall upptäcka hur obekväma och onödiga förpackningar denna hysteri leder till. Det tror jag är bra. När det gäller Ragnhild Pohankas fråga ifall vi avser att driva detta inom EU kan jag bara svara ja. Det skall vi självklart göra, men vi tycker inte att EU hindrar oss att ställa krav på en miljöanpassad offentlig upphandling i dag. Vi kommer också att försöka samverka med andra länder som är intresserade av detta, t.ex. Danmark och Tyskland, för att gemensamt dra litet lärdom av hur man kan utveckla instrument för att skärpa kraven.
Fru talman! Det tycker jag låter väldigt bra, men jag vill då att detta skall prövas. Inom Nämnden för offentlig upphandling säger man att det är juridiskt omöjligt att använda transportavstånd som ett kriterium vid upphandling. Jag hoppas man där har fel, men det kan jag inte säkert säga. Jag önskar att detta skall komma upp och behandlas ytterligare, så att vi får veta om det är så. Det är min allra viktigaste fråga om man kan använda andra kriterier. Man får ha kravodlat som kriterium, det vet vi, och man kan kräva miljöanpassning på varorna. Men frågan är om man också kan kräva att hellre få handla lokalt än att ha långa transporter, kanske från andra länder. Det anses ju som ett handelshinder, efter vad jag fått i uppgift från flera olika ställen. I så fall måste man arbeta för att det inte skall vara det. Jag får alltså tro på miljöministern, men detta är de uppgifter jag har fått.

Fru talman! Gudrun Lindvall har ställt fyra frågor till mig om oljeutsläppen i Östersjön. Hon frågar vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med oljeutsläppen. vilka förslag jag avser att driva på kort och lång sikt, vilken lagstiftning jag avser att föreslå rörande tankar och märkning samt på vilket sätt och i vilka sammanhang jag avser att agera utanför Sveriges gränser. Vad gäller frågan om lagstiftning rörande tankar och märkning av fartyg ligger ansvaret för dessa frågor på kommunikationsministern. Ansvaret för frågor om kustbevakningens övervakning och insatser vid oljeutsläpp ligger på försvarsministern. De senaste månaderna har uppgifter om oljeskadade fåglar, särskilt runt gotländska kusten, rapporterats. Jag har själv fått motta döda oljeskadade fåglar och många brev från personer som har upprörts av dessa uppgifter. Självklart måste, såsom Gudrun Lindvall säger, något kraftfullt göras för att komma till rätta med detta problem. På Gudrun Lindvalls första och andra fråga om vilka åtgärder jag avser att vidtaga på kort och lång sikt för att komma till rätta med oljeutsläppen vill jag först framföra ett möte om oljeskadade fåglar som jag kallade till den 7 april. Inbjudna var berörda myndigheter och närmast berörda organisationer, bl.a. Sveriges Ornitologiska förening och Svenska Petroleuminstitutet. Vid mötet gick vi igenom hotbilden och möjliga åtgärder för att minska oljeutsläppen. Det utkristalliserade sig framför allt vikten av att de internationella konventionerna som reglerar utsläpp av olja från fartyg, och som i Östersjöns fall i praktiken innebär att allt utsläpp av olja från fartyg är förbjudet, måste tillämpas fullt ut. Vidare måste mottagningsanordningar för fartygsavfall i Baltikum, Ryssland och Polen byggas ut och förbättras, en harmonisering av hamnavgifter runt Östersjön genomföras och enhetliga hamnavgifter tillämpas i de svenska kommuner som i dag tar ut en extra avgift för lämnande av fartygsavfall. Övervakning av fartygstrafiken i Östersjön måste förbättras samt möjligheterna att väcka åtal mot dem som olagligen har släppt ut olja underlättas. Det framgår enkelt att åtgärder för att begränsa oljeutsläppten måste drivas av alla länder runt Östersjön för att få någon verklig genomslagskraft. Mycket arbete pågår redan regionalt på dessa områden. Bl.a. har International Maritime Organisation, IMO, nyligen presenterat en studie om behovet av utbyggad av mottagningsanordningar och beräknat kostnaderna för en sådan utbyggnad. Detta förslag har presenterats för internationella finansieringsinstitut, och Sverige avser att driva frågan om genomförande av förslagen i studien. Inom ramen för Helsingforskonventionen har nyligen lagts fram ett förslag om harmoniserade hamnavgifter. Sverige har varit drivande i denna fråga. Vad avser övervakning kan konstateras att insatserna på detta område hela tiden ökar. Bl.a. har Polen nyligen införskaffat ett nytt flygplan med god utrustning för övervakning. Övervakningen i Sverige sker av kustbevakningen, som alltid har tolv fartyg ute i Östersjön vilka har till uppgift att bl.a. upptäcka oljeutsläpp. Därtill kommer flygspaning. Utbildningen av "miljö"-poliser och - åklagare i Sverige kommer - det är jag övertygad om - att leda till ytterligare åtal med fällande dom. Vid ett möte som jag hade med den polska ambassadören för några veckor sedan framförde jag min oro för oljeutsläppen i Östersjön. Ambassadören lovade att polska myndigheter skulle hjälpa till med prover från de polska oljeplattformarna för att man skall kunna avgöra om vissa oljeutsläpp härstammar därifrån. Vi diskuterade även möjligheterna att förbättra informationsutbytet mellan de svenska och polska myndigheterna som bevakar oljeutsläpp. Jag tror att om länderna runt Östersjön verkar för genomförande av de förslag som nämnts kommer vi att kunna minska antalet oljeskadade fåglar. De resurser som står till förfogande för ett sådant arbete i Baltikum, Ryssland och Polen är naturligtvis i dagsläget begränsade. Det är därför viktigt att Sverige i olika fora driver dessa frågor så att de får tillräcklig uppmärksamhet och så att miljöbistånd för denna typ av åtgärder också kan komma i fråga. Det måste i sammanhanget understrykas betydelsen av att sjöfarten i högre grad än för närvande tar sitt ansvar. Ökad information till sjöfarten tillsammans med effektivare övervakning, som avskräcker från brott mot gällande bestämmelser, och åtgärder för att beivra brotten har väsentlig betydelse. Jag har nyligen skickat ett brev till alla mina kolleger runt Östersjön där jag uppmanat dem att uppmärksamma detta problem i ökad utsträckning. Vid mötet för miljöministrarna i Kiel i augusti avser jag att fortsätta diskussionen med mina kolleger i denna fråga. Jag avslutar med detta och vill understryka att jag helt delar Gudrun Lindvalls bedömning om allvaret och behovet av åtgärder för att minska oljeutsläppen i Östersjön. Jag kommer därför att fortsätta att driva frågan om åtgärder för att minska oljeutsläppen. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av den ökade trafiken på Östersjön de senaste åren och att denna ökning ofta sker med gammalt och nedslitet tonnage.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Bakgrunden är att under den här vintern har man tvingats avliva ungefär 26 000 fåglar bara vid Gotlands kust. Detta är rekord. Vi har haft sådana katastrofer förut, vid mitten på 1980-talet, sedan har det blivit bättre och nu har det försämrats allvarligt igen. Man har analyserat många av dessa oljor som släppts ut. De kommer från olika fartyg, men faktum är att Sverige har så god bevakning i dag att vi nästan alltid kan säga varifrån de kommer. Att detta är en katastrof både för Östersjön och för fågelbeståndet är naturligtvis helt klart. Östersjön utsätts i dag för en mycket stor miljöpåverkan. Det vet vi. Det är bl.a. laxsjukan M74 ett tecken på. Den börjar nu också synas på torsk. De fågelbestånd som finns i Östersjön lever alltså under ständiga miljöhot. Så här kan vi inte fortsätta. Miljöpartiet har under sin tid i riksdagen sedan i höstas framfört en del förslag, som vi tyvärr aldrig får igenom trots att miljöministerns svar tyder på ett stort intresse. Vi tycker t.ex. att Sverige borde införa ett krav på dubbla bottnar på tankfartyg i Östersjön precis som gäller i stora insjöar, bl.a. Mälaren. Som boende i Södertälje är det för mig litet konstigt att konstatera att fartyg får köra med enkel botten in till slussen, men att det därifrån skall vara dubbel botten. Det känns inte speciellt trovärdigt. Dessutom har vi begärt 2 miljoner kronor för att förbättra åklagarnas myndighet och kompetens i dessa frågor. Faktum är att trots att kustbevakningen kan visa vem som har släppt oljan har av 43 fall endast ett lett till åtal. Tyvärr har naturen ingen egen talesman. Allmänna åklagaren måste ha så mycket intresse för dessa mål och vara så kunnig på dem att han vågar driva dem. Tyvärr släpper åklagarna ofta dessa mål. Vi har ingen rättslig praxis för hur man skall hantera dem. Det räcker alltså i dag inte med att vi vet vem som har släppt ut oljan. Vi måste också få ett domstolsförfarande, ett intresse hos åklagarna som gör att man fullföljer dessa åtal. Gotlands ornitologer, Gotlands botaniska förening och Naturskyddsföreningen på Gotland har tagit fram en del punkter som skulle kunna vara konkreta åtgärder för att börja komma till beslut. Vi talar alla om hur eniga vi är om att detta skall åtgärdas, men organisationerna, bl.a. IMO, har funnits länge och likt förbaskat händer detta gång på gång. Man skulle kunna tänka sig en lagstiftning om obligatorisk tankrengöring och omhändertagande av oljerester i alla Östersjöns hamnar. Man skulle också kunna tänka sig att alla oljelaster märks. Så gör man i USA i dag och kan alltså klart och entydigt tala om vem det är som är boven när någon har släppt ut. Man tänka sig, som jag tidigare sade, att alla oljetransporter i Östersjön skall ske med dubbla skrov. Man kan också tänka sig att barlasttankar som i dag ofta är förorenade av olja inte får finnas tillsammans med oljelast utan måste vara separata, så att vi vet att barlasttankarna bara innehåller vatten. Man tror alltmer i dag att det faktiskt är från barlasttankarna, dvs. oljeblandat vatten, som de flesta oljeskadorna kommer ifrån. Barlasttankarnas vatten omhändertas inte i svenska hamnar i dag. Faktum är att svenska kommuner tillsammans med oljeintressenter i dag jobbar för att man över huvud taget skall slippa att ta hand om barlastvatten. Man kan också tänka sig att vi verkligen ser till att skärpa lagstiftningen, att bevisningen leder till åtal och att de lagar som finns blir kraftfulla. Jag blir litet bekymrad när miljöministern, när det gäller just lagstiftningen och kustbevakningen, hänvisar till andra ministrar. Det är ju så, Anna Lindh, att just miljöministern har ett ansvar för frågor som många gånger går in på andra ministrars domäner. Om regeringen inte har den samarbetsviljan så att miljöministern verkligen kan komma in på de andra områdena, blir det väldigt svårt att framgångsrikt driva ett miljöarbete. Detta är ett tydligt exempel på ett sådant område där miljöministern måste ta initiativ även när det gäller lagstiftning och övervakning och måste vara den som driver frågan. Jag hoppas att jag kan få ett litet mera utförligt svar, men jag har förstått att jag inte är ensam om att vilja debattera detta.
Fru talman! Det framkommer ju här med all tydlighet att vi kraftfullt måste arbeta tillsammans för att komma till rätta med oljeskadorna. Vi kristdemokrater har motionerat om vikten av att sanktionsmöjligheterna skärps mot den som med berått mod pumpar oljeutfall ut i havet. Eftersom vi inte har någon representant i lagutskottet yrkade vi på denna motion i lagutskottets betänkande LU28 om ändrade regler för ersättningsansvaret för oljeskador till sjöss. Ytterst få domar i dag är fällande i domstolen. Detta konstaterar också Gudrun Lindvall i sitt inlägg. Det måste alltså kosta mer för dem släpper ut olja än de ersättningsbelopp som kanske redan har kalkylerats in. Här handlar det alltså om miljöskador som inte går att reparera. Även om vi ersätter vår miljöskuld, går det inte att reparera skadorna. Sverige måste därför ta initiativ till att driva denna fråga internationellt. Vi tror inte att de beslut som fattades den 19 maj kommer att minska oljeutsläppen i högre grad, men det positiva är att ersättningsbeloppen för oljeskadorna blir större. När vi röstade den 19 maj här i kammaren och Dan Ericsson tog upp dessa frågor från vår sida, fick vi endast stöd från en av Vänsterns och två av Miljöpartiets ledamöter, förutom kristdemokraterna. Därför ställer jag mig nu litet frågande när Gudrun Lindvall, efter att inte ha gett stöd för skärpta sanktionsmöjligheter, ställer dessa frågor. Jag hoppas då att det beror på eftertankens kranka blekhet. Jag vill samtidigt tacka miljöminister Anna Lindh för det brev som hon har sänt till kollegerna runt Östersjön. Det är ett tecken på att vi härifrån tar ett internationellt initiativ.

Efter denna debatt hoppas jag att vi tillsammans kan arbeta rent praktiskt och lägga fram förslag. Det var det jag ville framföra från Kristdemokraterna i denna debatt.
Fru talman! Det här är, som de tidigare talarna har konstaterat, ett mycket viktigt problem. Både nationellt och internationellt gör vi ju vad vi kan, som jag också redovisade i svaret. Man kan egentligen konstatera att vi har gjort det mesta som går nationellt. Eftersom Östersjön inte enbart är ett svenskt vatten handlar det nu om att göra allt vi kan också internationellt för att få till stånd internationella överenskommelser. Jag kan upplysa Gudrun Lindvall om att krav på dubbla bottnar införs den 1 juli 1996. Det kommer då att gälla nya fartyg, men det är åtminstone en mycket viktig början. När det gäller separata barlast och lasttankar införs en tvingande förordning den 1 januari 1996. Det ser vi som ett mycket stort steg framåt för miljön. Sedan kan jag tyvärr instämma i Gudrun Lindvalls konstaterande när det gäller åklagarsidan, som kanske inte har tagit för lätt på dessa frågor men som har tyckt att det har varit för svåra fall, att man inte haft tillräcklig kunskap och att man därför inte har följt upp de anmälningar som har gjorts. Men här kan vi se en glädjande attitydförändring under denna vår, då åklagarsidan bl.a. har gått tillbaka och tagit upp flera av de mål som tidigare hade lagts ned i brist på bevis. Det tycker jag också är viktigt, därför att detta är en klart förändrad attitydskillnad och som därmed kommer att förändra praxis. Egentligen kan man konstatera att allting borde finnas på detta område. Lagstiftningen finns och förbuden finns. I svenska hamnar finns t.o.m. mottagningsmöjligheten och det skall dessutom i princip vara gratis. Nu gäller det att tillsammans med övriga Östersjöländer se till att detta som borde vara självklarheter också blir självklarheter. Då handlar det om att fortsätta jobbet för att bygga ut mottagningsanordningar runt hela Östersjön, se till att det blir billigt eller gratis runt hela Östersjön att lämna tillbaka avfallet och att se till att fler länder än Sverige också tar ett större ansvar för övervakningen.
Fru talman! Det här skall inte bli en debatt mellan kds och Miljöpartiet, men jag vill säga att jag faktiskt har framfört till Dan Ericsson att i de utskott som kds inte har representation är vi i Miljöpartiet villiga att lägga fram era förslag så att de kommer på utskottets bord, så att ni slipper lägga fram dem i kammaren. Tyvärr har Dan Ericsson inte varit ett dugg intresserad av det. Ni tycks vara mer intresserade av att profilera er i kammaren. Det beklagar jag, och jag tycker inte att det tyder på att ni menar riktigt allvar med er miljöpolitik. Men den diskussionen kanske vi kan föra någon annan gång. Men jag hoppas att det innebär att ni i fortsättningen kanske utnyttjar vårt erbjudande, så skall vi se till att frågorna kan tas upp för diskussion i utskotten. Till Anna Lindh vill jag säga att i dag skall hamnarna omhänderta s.k. sluice, dvs. det vatten som finns i fartygens maskinrum. Det handlar om ganska små mängder som egentligen inte är något större problem. Problemet är att hamnarna inte har någon skyldighet att ta emot vare sig barlastvatten eller vatten från rengöring av tankarna. Detta säger man vid många hamnar att man inte heller har möjlighet att göra. Det innebär alltså att detta vatten, som är den stora mängden och som också ofta innehåller större mängder olja än "sluicet". Det är detta som utgör problemet. Eftersom det inte finns möjlighet att bli av med det - framför allt inte gratis, för det kostar om man försöker - innebär det att fartygen väljer att åka ut till havs för att pumpa ut detta vatten. Men om vi är överens om att vi skall hitta ett sätt som gör att även svenska hamnar kan erbjudas möjligheten att ta emot barlastvatten och vatten från rengöring av tankar, så har vi kommit en bit på väg. Tyvärr kan jag meddela att Svenskt oljeforum, som är en sammanslutning av oljehamnar och producenter i Sverige, jobbar för att man skall slippa att ta hand om vattnet. Man är också tveksam till om man skall vara tvungen att ta hand om "sluicet", så tyvärr finns det olika intressenter här. Jag hoppas att Anna Lindh kan vara tydlig när det gäller att detta vatten skall omhändertas och att hon också försöker få till stånd en lagstiftning som gör att vi kan erbjuda omhändertagande av både barlastvatten och rengöringsvatten från tankarna. Om svenska hamnar kan göra detta, helst gratis, så tror jag att vi börjar komma en liten bit på väg. Men vi kan inte hela tiden fortsätta att hänvisa till att detta är något som skall lösas internationellt. Vi i Sverige måste gå före och visa hur vi tycker att detta skall hanteras. Jag tror att det är den enda möjligheten. Jag tror också att många av de förslag som Gotlands ornitologiska förening m.fl. föreningar på Gotland har tagit fram är mycket bra, eftersom de är konkreta. Den enda chansen är att vi i Sverige faktiskt går före, att vi t.ex. börjar kräva att oljan skall märkas, och, Anna Lindh, att vi inte nöjer oss med att bara nya fartyg på Östersjön måste ha dubbla skrov. Problemet är ju att flottan börjar bli allt äldre, framför allt flottan från Östeuropa, som med svenska mått är rätt skraltig. En del av dem som går förbi Södertälje kallas för rosthögarna. Rosthögarnas antal har ju inte precis minskat. Det måste till en lagstiftning som innebär att detta med dubbla bottnar även gäller för gamla båtar. Jag tycker att Sverige definitivt skall gå före i det här fallet.

Fru talman! Jag blir litet konfunderad över det Gudrun Lindvall säger om erbjudandet. Givetvis utnyttjar vi alla erbjudanden om samarbete för en god miljö. Men jag kan inte tänka mig att det är ett verkligt erbjudande när ni inte stöder oss i kammaren. Vill ni hjälpa oss att driva igenom förslagen i lagutskottet skulle det vara konsekvent av er att stödja oss i kammaren när vi för fram förslagen. Därför blev jag litet konfunderad, men jag tänker inte fortsätta den här debatten utan hoppas på ett bättre samarbete i framtiden.
Fru talman! Jag vill inte lägga mig i den interna debatten. Jag kan konstatera att Sverige har gått före i dessa frågor. Vi kommer att fortsätta att gå före. Däremot kan vi inte själva lagstifta om internationellt vatten.
Fru talman! Naturligtvis är jag medveten om att vi inte kan stifta lagar om internationellt vatten, men vi kan stifta lagar om det svenska territorialvattnet. Har vi klara och entydiga bestämmelser här och om vi framför allt har hamnar som har en service som är så pass god att den bör utnyttjas, kanske vi kan se till att allt flera "rösthögar" som lämnar svenska hamnar är garanterat fria från oljeblandat barlastvatten. Är det vatten som man rengjort tankar med omhändertaget på ett riktigt sätt vet vi att risken för att de släpper ut olja är liten. Det är ju inte så att de fartyg som lämnar svenska hamnar aldrig släpper ut och att fartyg som lämnar andra hamnar släpper ut. De här utsläppen kommer från såväl fartyg som lämnar svenska hamnar som fartyg som kommer från andra håll. Det som kanske är mest angeläget nu och där vi skulle kunna få ett genomslag är att se till att vi börjar få fällande domar. Jag tror att miljöministern även här måste klampa in på andra ministrars revir och se till att åklagare utbildas på ett sådant sätt att de vågar ta dessa mål. För det är så som miljöministern säger, att det inte är några enkla mål. Man har ingen åklagarpraxis för hur dessa frågor skall hanteras. Man är litet orolig för att bevisen inte håller osv. Kan vi få en utbildning av åklagarna i dessa frågor, skulle vi kunna få en förändring till stånd. Om vi i den nya miljöbalk som regeringen tillsammans med Miljöpartiet skall arbeta fram får in att miljöorganisationerna kan få talerätt, då kanske vi kan få någon som kan tala för fåglarna och naturen. De åklagare som inte är personligt intresserade av miljömålen släpper dem lättare än de få åklagare som vi har i Sverige i dag som är intresserade av målen. Här menar jag att miljöministern har en stor uppgift. Jag skulle bli glad om vi fick en talerätt för miljöorganisationerna. Jag tror att den här typen av mål är precis sådana som kan få en högre status. Det är helt klart så som Ulla-Britt Hagström säger, att lagen måste skärpas. De få som har fällts har kommit alldeles för lindrigt undan.
Fru talman! Jag var för ungefär en månad sedan på en utbildning av miljöpoliser. Det var faktiskt den första utbildningen i sitt slag, en utbildning av erfarna duktiga poliser med tonvikt på miljöfrågor. Till kommande utbildningen har även åklagare inbjudits. Det är ett viktigt exempel på vad som händer på det området. Dessutom har en klar attitydförändring skett under våren, som jag redan tidigare sade, genom att man tagit upp tidigare mål till åtal. Därmed kommer vi säkert att få se fler fällande domar, vilket även jag tror skulle vara viktigt. Jag vill avsluta med att instämma i det Gudrun Lindvall säger om den nya miljöbalken och talerätten för organisationerna som ett viktigt instrument i olika viktiga miljöfrågor.

Fru talman! Mikael Odenberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av Dryckesproducenterna har valt att sälja vissa drycker på aluminiumburkar. Regeringen har som villkor satt upp ett mål på 90 % återvinning av aluminiumburkar. Detta har regeringen gjort av miljömässiga skäl. Hur dessa mål förverkligas är AB Svenska Returpacks ansvar, då det har åtagit sig att ta hand om aluminiumburkarna för producenternas räkning.

Burkavgift krävs inte av de importörer som genom avtal har anslutit sig till Bakgrunden till importavgiften är att man räknat ut kostnaden för returpack och bryggerierna för varje burk de måste ta hand om åt en agent som bara säljer och inte tar tillbaka burkarna. Agenter finns från mycket små till stora, som Vin & Sprit AB. Vid import av burkar från utlandet är Jordbruksverket uppbördsman åt Returpack. Returpacks nuvarande tillstånd att driva pantsystem innehåller bl.a. krav på återvinning av burkarna med 90 % från år 1993 enligt ett regeringsbeslut den 7 juni 1990, lån till verksamheten, återbetalning av lån, ränteskuldens återbetalning samt finansiering av stiftelsen Håll Sverige Rent, redovisning av återvinning till Jordbruksverket, m.m. Det första regeringsbeslutet togs den 9 september 1982. Detta har sedermera ändrats. Det senaste är från den 10 december Mikael Odenbergs första fråga avser den skrivelse som Returpack inkom med till Miljödepartementet den 23 november 1994. I skrivelsen hemställer bolaget om lån och statlig garanti för att säkerställa bolagets verksamhet. Enligt Returpack äventyrar det svenska inträdet i EU framtiden för det svenska returburkssystemet. Denna bedömning grundar Returpack på antagandet att flödet av icke pantade dryckesburkar kommer att öka, då den övre gränsen för privatinförsel av öl höjs från nuvarande 2 liter till 15 Den lösning som Returpack förordar är att stoppa utbetalningen av panten på utländska icke pantade burkar genom att införa en modifierad kodläsning i burkautomaterna. Utbytet av och modifiering av automater har av Returpack beräknats kosta ca 150 Jag är inte beredd att nu närmare gå in i en diskussion om enskildheter i Returpacks hemställan. Denna bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringen avser att avgöra ärendet innan sommaren. Mikael Odenberg har vidare frågat vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att trygga återvinningssystemets fortlevnad. Denna fråga skall, förutom vad jag redan anfört, ses mot bakgrund av den diskussion som för närvarande sker om återbetalningsplan av Returpacks ränteskuld till staten. Hur denna återbetalningsplan kommer att utformas är beroende av hur bolaget ämnar att driva sin verksamhet, tar emot och hanterar direktimporterade aluminiumburkar samt bidrar till finansieringen av stiftelsen Håll Sverige Stiftelsen Håll Sverige Rent bidrar i stor utsträckning till kampanjer och projekt som är angelägna ur allmän synpunkt och bör fortsätta i ungefär samma omfattning som i dag. Exempel på projekt som finansieras av Håll Sverige Rent är kampanjerna Ren stad i samarbete med kommuner, myndigheter och företag, Den nuvarande finansieringen av stiftelsen bärs enbart av Returpack. Returpack sätter årligen ca 900 miljoner burkar på marknaden, som för närvarande avgiftsbeläggs med 1 öre per förpackning, vilket ger ca 9 miljoner kronor per år till Håll Sverige Rent. Regeringskansliet arbetar kontinuerligt med frågor som rör förpackningar. Frågan avseende återvinningssystemet för aluminiumburkar ingår som en del i regeringens arbete med att ställa om produktion och konsumtion för att skapa en god livsmiljö i enlighet med inriktningen av regeringens miljöpolitiska arbete. Detta arbete har redovisats för riksdagen i regeringens skrivelse 1994/95:120. En sådan omställning inrymmer en rad åtgärder av olika slag. Jag vill särskilt hänvisa till de uppdrag som regeringen lämnat till Statens naturvårdsverk. Jag har tidigare redovisat innehållet i dessa uppdrag i kammaren.
Fru talman! Jag får först tacka miljöministern för svaret, även om jag tycker att substansen kanske inte riktigt står i proportion till dess längd. En del av svaret ägnar miljöministern åt att förklara hur systemet fungerar. På vanlig svenska innebär det att så fort vi köper en aluminiumburk betalar vi pant på den burken. Så stoppar vi in burken i en apparat i affären och får tillbaka 50 öre. Systemet hanteras av ett företag som heter AB Returpack som skall gå runt men inte ge någon vinst, annat än genom de pengar man betalar in till stiftelsen Håll Sverige Rent. Systemet fungerar bra. Det leder till att 92 % av aluminiumburkarna återvinns. Därmed drar vår miljö nytta av systemet. Problemet är att det finns en del burkar som representerar en sorts svinn i det här systemet, nämligen de burkar som förhoppningsfulla svenskar för med sig i sina taxfree-påsar t.ex. från de finska, danska och tyska färjorna. För dessa burkar har det inte betalats någon pant, men livsmedelsaffären betalar ändå ut en 50-öring. Det är klart att det system vi nu har och som AB Svenska Returpack hanterar tål ett visst svinn. Men om svinnet blir för stort hotas företagets överlevnad och därmed också retursystemet. Det som har hänt är ju att vi har fått en kraftigt ökad privatinförsel av framför allt öl, som en följd av det svenska EU-inträdet. Mot bakgrund av denna ökade införsel och det därmed ökade svinnet i systemet har AB Svenska Returpack skrivit till regeringen och sagt: Vi kommer inte långsiktigt att kunna hantera den här situationen. Är regeringen beredd att göra någonting? Det förslag som Returpack har kommit med innebär att man skall bygga om returautomaterna så att sådana burkar som har privatimporterats och som det inte har betalats någon pant för inte heller skall återtas i systemet. Inför de ganska stora investeringar som det innebär att bygga om alla burkautomater vill man ha garantier för systemets långsiktiga överlevnad. Frågan är om man skall få det. Jag skall inte recensera Returpacks förslag till lösning. Det finns naturligtvis andra lösningar på det här problemet också. Man kan sänka pantavgiften, men risken är naturligtvis att det leder till att systemet fungerar sämre och att vi får en lägre återvinning av burkar. Man kan tänka sig att höja administrationsavgifterna, vilket märkligt nog Näringsdepartementet i något sammanhang lär ha föreslagit. Det är ett originellt förslag för att komma från Näringsdepartementet av det enkla skälet att det skulle innebära en diskriminering av just den här förpackningssorten och en diskriminering av svenska bryggerier i förhållande till utländska. Den allra mest närliggande lösningen är naturligtvis att ge oss en vettig inhemsk ölbeskattning, därför att då får vi inte denna stora gränshandel. Vilket alternativ man än väljer behövs det politiska beslut för att trygga återvinningssystemets fortlevnad. Detta återvinningssystem är den svenska miljön betjänt av. Dessutom är det kanske det återvinningssystem som fungerar bäst på den svenska marknaden. Returpack skrev till miljöministern för ett halvår sedan, och man har tragglat med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet. I interpellationssvaret ges nu ett viktigt besked, nämligen att regeringen avser att avgöra ärendet innan sommaren. Nu är det ju bara ungefär två tre veckor kvar till sommaren, beroende på hur man räknar, och det är klart att det kunde vara intressant om miljöministern, som är föredragande i det här ärendet i regeringen, ville lätta på förlåten och möjligen antyda hur miljöministern resonerar. Jag förstår förstås att miljöministern inte vill föregripa regeringens beslut, men det kunde ju vara intressant att ändå få någon liten antydan om hur man på departementet resonerar. Det är av vikt för den svenska miljön att den här frågan får en lösning.
Fru talman! AB Svenska Returpack har alltså inte skrivit till regeringen och sagt att man har problem på grund av att privatimporten är så stor. Man har skrivit och sagt att man befarar att privatimporten skall bli så stor. Vi vet alltså inte ens om dessa farhågor kommer att besannas. De preliminära uppgifter vi har tyder på att vi inte kommer att få en så stor privatimport som Problemet i det här fallet är t.ex. att om man lämnar in burkar utan att få pant för dem är risken att man kommer att lämna in färre burkar i framtiden. Vi vet att många fungerar så. Får man inte lämna tillbaka alltihop, då tycker man att det är för krångligt att hålla reda på vilka burkar man får pant för och vilka man inte får pant för, och så lämnar man inte tillbaka några. Det är ett problem som vi kan se. Men vi försöker alltså lösa det här. Det politiska beslutet kommer som jag sade före sommaren. Jag tänker inte föregripa det. Jag har inte lika tidigt sommarlov som Mikael Odenberg, så det kan hända att han får vänta längre än två veckor på det här beslutet. Men innan jag går på sommarlov den första veckan i juli kommer Mikael Odenberg att få ta del av beslutet.
Fru talman! Det må vara så att vi inte vet i dag hur stor privatimporten av öl långsiktigt kommer att bli. Men vi har sett en kraftig ökning, och det förefaller ju inte vara någon särskilt framsynt politik att vänta så länge att AB Svenska Returpack i värsta fall får rätt, och att det blir en så stor privatimport av ölburkar att företaget tvingas träda i likvidation. Då bryter hela återvinningssystemet samman. Med den extremt höga beskattning på öl som vi har i Sverige är det ofrånkomligt att vi får en rejält ökad privat import och att vi i detta system därmed får ett ökat svinn som långsiktigt blir ett hot mot systemet. Under alla omständigheter innebär det en diskriminering av svenska bryggerier och av ett speciellt förpackningsslag när de kostnaderna skall täckas. Frågan kräver alltså en lösning och politiska beslut. Det här systemet kom ju till genom politiska beslut. Det tror jag är ganska uppenbart. Det förefaller vara uppenbart också för regeringen, eftersom man bereder ärendet med siktet inställt på att kunna ta ett beslut före sommaren. Det är tråkigt att vi inte kan få ett tydligare besked om hur resonemangen i departementet går. Personligen är jag, som sagt, inte särskilt intresserad av vilken lösning man väljer. Möjligen är ett tips från mig att genomföra en rejäl sänkning av de svenska alkoholskatterna på starköl och folköl så att de blir mer internationella. Då skulle problemet lösas av sig självt. Jag misstänker dock att Anna Lindh får vissa svårigheter när det gäller att övertyga t.ex. Göran Persson om det kloka i en sådan politik. Vi ser med intresse fram emot miljöministerns semester och framför allt emot det beslut som skall levereras innan denna semester påbörjas.

Fru talman! Ragnhild Pohanka har i en interpellation frågat statsrådet Jörgen Andersson om han kommer att medverka till att representanter för riksdagen och miljörörelsen, t.ex. Greenpeace som länge arbetat med frågan, medföljer på den resa som planeras till urangruvan i Krasnokamensk samt vilka möjligheter det finns för riksdagen och regeringen att ställa krav på miljö och hälsoskydd i samband med uranköp från exempelvis Krasnokamensk. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag har under innevarande riksmöte vid tre tillfällen besvarat frågor i riksdagen om uranbrytning i Jag har i mina svar uttryckt att det är oacceptabelt att sådana hälso och miljöförhållanden som medierapporterna redovisar skall få förekomma och att svenska kraftföretag noga bör ta reda på under vilka förhållanden som det uran man köper produceras. Jag har också nämnt att departementet undersöker möjligheterna att införa krav på företagen att i förväg förvissa sig om att verksamheten hos en avsedd leverantör bl.a. uppfyller internationellt accepterade riktlinjer beträffande strålskydd, arbetarskydd och miljöskydd. En förutsättning för detta är, vilket jag också redovisat, att sådana krav får en bred internationell uppslutning och acceptans. Sverige kommer därför internationellt att aktivt driva frågan om mer bindande miljökrav i samband med uranbrytning, bl.a. inom IAEA och OECD. Jag har också redovisat att de svenska kraftföretagen informerat om att de i sina upphandlingskontrakt infört krav på att internationella riktlinjer beträffande strålskydd och miljö uppfylls hos gruvföretag och leverantörer. Frågeställningen har också tagits upp av riksdagens näringsutskott i samband med behandlingen av två motioner om den svenska uranimporten. I näringsutskottets betänkande , vilket nyligen har justerats, lämnas en noggrann redogörelse för det svar jag lämnat i riksdagen. Vidare lämnas i betänkandet en redogörelse för den svenska uranimporten. Utskottet hänvisar också till den resa till Krasnokamensk som SSI planerar. Näringsutskottet framför i sin hemställan till riksdagen inte någon annan ståndpunkt än den jag redovisat och gör heller inte några särskilda uttalanden angående Statens strålskyddsinstituts planerade resa. Utskottets betänkande kommer att behandlas i kammaren den 7 juni Enligt vad jag erfarit planerar SSI att genomföra sin studieresa till Ryssland i slutet av juni. Studieresan genomförs enligt vad som under hand meddelats mig bl.a. mot bakgrund av de diametralt olika uppgifter om förhållandena vid gruvan som förekommit i massmedier. Några officiella uppgifter från ryska myndigheter om förhållandena finns inte tillgängliga i Sverige. SSI kommer att lämna en rapport till Miljödepartementet efter resan. Regeringen har inte och bör inte ta ansvaret för resan. Det är SSI som planerar och genomför resan. Regeringen bör därför heller inte påverka SSI om vilka som bör ingå i delegationen.
Fru talman! Krasnokamensk betyder röd sten. Jag får tacka för svaret. Tidigare hade jag en fråga till Anna Lindh. Anledningen till att jag nu återkommer är dels frågans vikt, dels att inspektionsresan till Krasnokamensk företas av en grupp människor som jag har all anledning att tro är extremt kärnkraftsvänliga. Är det för att legitimera fortsatt kärnkraftsproduktion? Vill man ge Sverige möjlighet att fortsätta efter 2010? Eller är syftet, som jag hoppats, att eventuellt sluta köpa uran från Ryssland? I så fall behövs samma undersökning i Australien och Kanada. Kärnkraften är en moralisk fråga, en social fråga, en miljöfråga och en ekonomisk fråga. Kärnkraften är en moralisk fråga utifrån frågan om vi i Sverige skall bygga vår energiproduktion, halva elproduktionen, på en exploatering av natur och människor i Ryssland, Australien och Kanada. Kärnkraften är en social fråga utifrån det faktum att människorna där uranet bryts får leva i en miljö där det finns oerhörda hälsorisker genom urandamm som kommer med vinden, genom att husen står på uranhaltig grund och genom att gruvarbetarna kommer hem i samma kläder som de haft när de arbetat i gruvan. Kärnkraften är en miljöfråga av samma skäl som det är en social fråga. Dessutom är det genom naturförstörelsen och genom farliga transporter en arbetsmiljöfråga. Sedan har vi också risken med själva energiproduktionen - för att inte tala om den slutliga förvaringen av kärnavfallet! Vid uranbrytning tar det 100 000 år innan varphögarna har den bakgrundsstrålning som malmen hade före uranbrytningen. Det är ändå farligt att bo där. Dalen kallas för Dödens dal. I Turkiet finns det också en plats där man levt på uranhaltig malm och där människor dött alltför tidigt. Ändå är det där mycket lägre strålning jämfört med strålningen från varphögarna. Dödens by kallas den här platsen i Turkiet. Man kände till hur farligt det var att arbeta och bo på de här ställena. Naturligtvis är kärnkraften också en ekonomisk fråga. När uranet tvättats med vatten och svavelsyra finns ändå 85 % av radioaktiviteten kvar i gruset som dammar och lägger en hinna över allting. Vinden sprider dammet, som är starkt radioaktivt, till åkrar och ängar samt över hus och hem. Regnet leder det sedan ner i bäckar. Så småningom lakas det ur ner till grundvattnet. Urangrus används i den betong som man bygger sina hus av. Krossat avfall täcker vägarna. Från de här platserna har en del av vårt uran kommit ända sedan Kom inte och säg att kärnkraften är ren! Det ser ju rent ut när vi tittar i ett svensk kärnkraftverk. Men skenet bedrar även där. Man har genom bl.a. Rosali Bertell kommit fram till hur farlig den låga radioaktiva strålningen är. Fråga aboriginerna, urbefolkningen, i Australien eller indianerna i reservaten! Dima Litvinov från Greenpeace har varit i Krasnokamensk, som egentligen är hans ursprungliga hemort. Han säger: "Kom hit och titta, säger jag till dem, så här ren och fin är den, eran kärnkraft. Gå först på en guidad tur i Forsmark eller Barsebäck. Kom sedan hit och titta på baksidan av den svenska kärnkraften. Kom hit till urangruvan i Krasnokamensk eller åk till barnsjukhuset i Tomsk-7 och tala om för de strålskadade barnen att svensk kärnkraft är säker och ren. Svensk el är nästan billigast i världen, och elkonsumtionen är också bland de högsta. Svenskarna använder dubbelt så mycket el som tyskarna, per person. Men i det svenska elpriset räknas inte människors hälsa eller skador på miljön i ett annat land in. Jag undrar hur många ryssar en svensk terawattimme kostar. Vems är felet? Eller det kanske inte är någons fel, bara en av världens tragedier?" Varannan lampa, varannan hårtork och brödrost samt varannan kilowatt i pappersbruken kommer från kärnkraften. Vi exporterar ju papper, och vi använder också mycket papper i Sverige. Vi har, som sagt, nästan världens billigaste el, och Sverige är en av de största förbrukarna av el, medan 40 % av kärnkraften går till uppvärmning av hus. Biobränslen, sparande, sol och vind, kraftvärme, motkraft, värmepumpar m.m. är alternativ som är välkända i denna kammare och som kunde ge oss ren energi. De föroreningar som ändå finns går att rena. Det här får inte tystas ner. Nu reser en delegation med deltagare från SSI, Vattenfall, Barsebäck, Kraft, SKB och Gruvarbetareförbundet till Krasnokamensk. Min fråga är alltså om riksdagsledamöter och representanter för miljörörelsen kunde vara med som observatörer för att vi skall få en mera allsidig belysning av problemet. Att bryta uran anses för farligt för Sverige och svenskarna. Jag återkommer till det problemet. Men varför anser inte Sveriges riksdag och regering att det är för farligt också för ryssar, australier och kanadensare att göra samma sak under så mycket värre förhållanden? Jag tycker att det är märkligt att riksdag och regering inte kan påverka eller sända med en observatör. Halva näringsutskottet åker till Ryssland i år. Vore det då inte skäl att göra ett studiebesök i Krasnokamensk och tala med miljö och hälsoministern i Ryssland? Det är ju där man sitter inne med den här informationen.
Fru talman! Först vill jag bara protestera mot SSI:s egna experter som deltar i resan och som skall studera förhållandena är oberoende och kunniga. De är inte bundna av några intressen hit eller dit. Regeringen kan inte, och skall inte, bestämma vilka som deltar i en studieresa. Vi kan inte, och skall inte heller, besluta om vilka näringsutskottet skall träffa. Det är utmärkt att här i riksdagen ta initiativ beträffande vilka näringsutskottet bör träffa när det är i Ryssland, men det har inte regeringen med att göra. Ragnhild Pohanka och jag är säkert överens om att följs inte säkerhetsbestämmelserna, så skall varken svenska eller andra kraftbolag handla av t.ex. Krasnokamensk. Det är viktigt att vi får internationella regler beträffande vilka säkerhetsbestämmelser som skall gälla. På lång sikt är det också ytterligare ett argument för att kärnkraften skall avvecklas.
Fru talman! Jag har också ett brev från Krasnokamensks borgmästare adresserat till premiärminister Tjernomyrdin. Det är förskräckande uppgifter som kommer därifrån och jag tror inte att det ligger i befolkningens intresse att vara så kritiska, eftersom de har sina arbetstillfällen där. Jag tror man kan lita på det. Medelåldern i Krasnokamensk är t.ex. lägre än i någon annan plats i f.d. Sovjet. Jag kan inte säga hur det är på alla orter i Sibirien. Men inte ens andra miljöskadade orter har samma låga medellivslängd, och inte heller 51 % graviditetsstörningar. Dessutom har inte 10-20 % av barnen där problem på grund av den dåliga miljön. Det är en massiv protest mot det sätt på vilket vi tillverkar vår kärnkraft. Mer och mer ökar behovet av att snabbt avveckla kärnkraften. Vi kan inte bygga vår lyx på andra människors död och sjukdom.
Fru talman! Förutom i dag har jag också vid tre tidigare tillfällen sagt att medierapporteringen när det gäller förhållandena i Krasnokamensk visar att det verkar vara fullständigt oacceptabla förhållanden som råder där. Det frågan gällde i dag var dock studieresan, och den anser jag inte att regeringen kan eller skall påverka. Riksdagen är naturligtvis själv helt fri att göra vilka studieresor den vill.
Fru talman! Det är min förhoppning att det kommer till stånd en studieresa till Krasnokamensk eller andra ställen där man bryter uran. I Australien strejkade gruvarbetarna för några år sedan därför att miljöförhållandena var så gräsliga och därför att de märkte att de och deras familjer blev sjuka. Det är klart att det inte är en händelse att det är på det sättet. Vi känner alla till farligheten. Miljöministern säger att det finns experter med. Det är klart att vi måste lita på experter till en viss gräns, men de kommer ju faktiskt ofta fram till ganska motstridiga uppgifter. Nu är det min förhoppning att det här är så uppenbart att även amatörer kan se hur det är.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har ställt ett antal frågor till mig med anledning av den allmänna fastighetstaxeringen av småhus 1996. Hon hävdar bl.a. att taxeringsvärdena är höga och ojämnt fördelade i landet och undrar om jag är beredd att vidta åtgärder med anledning härav. Hon efterlyser också åtgärder för bl.a. barnfamiljer som drabbas av ekonomiska problem med anledning av höjd fastighetsskatt. Slutligen tar hon upp frågan om taxeringen av fastigheter i skärgården. Allmän fastighetstaxering av småhus sker vart sjätte år enligt i fastighetstaxeringslagen fastställda regler. Nästa allmänna fastighetstaxering sker 1996. Taxeringsvärdet skall bestämmas till ett belopp som motsvarar 75 % av marknadsvärdet. Marknadsvärdet skall i sin tur bestämmas med hänsyn till det genomsnittliga prisläget under andra året före det år då allmän fastighetstaxering sker. Regionala skillnader i prisutvecklingen medför helt naturligt också regionala skillnader i förändringen av taxeringsvärdena. Det är inget märkvärdigt med detta och inget som det i sig finns anledning att ingripa mot. Jag vill också påpeka att den genomsnittliga höjningen av taxeringsvärdena vid 1996 års allmänna fastighetstaxering ser ut att bli betydligt lägre än vid de närmast föregående allmänna fastighetstaxeringarna. Beträffande frågan om ekonomiska problem för bl.a. barnfamiljer eller äldre med anledning av uttaget av fastighetsskatt vill jag framhålla att det enligt min uppfattning inte går att se denna fråga isolerat. Regeringen har bedrivit ett konsekvent och hårt arbete för att sanera statsfinanserna. En rad olika åtgärder, både besparingar och skattehöjningar, däribland höjt uttag av fastighetsskatt, ingår i saneringsprogrammet. Dessa åtgärder kan naturligtvis inte passera obemärkt i den enskildes ekonomi. Tvärtom innebär det många gånger stora ekonomiska påfrestningar för hushållen. Regeringen har emellertid strävat efter att ge saneringsprogrammet en sådan sammansättning att det har en rimlig fördelningspolitiskt profil. Några särskilda åtgärder för vissa kategorier med anledning just av den allmänna fastighetstaxeringen är jag därför inte beredd att initiera. Det finns också anledning att framhålla att ett av målen för saneringsprogrammet är att få ner räntenivån. En lägre ränta är till särskild gagn för fastighetsägarna och i många fall väl så betydelsefull för en enskildes ekonomi som förändringar i fastighetsskatten. Det kan dessutom påpekas att den beslutade höjningen av nivån på fastighetsskatten från 1,5 till 1,7 % Ulla-Britt Hagströms sista fråga gäller särregler för fastboende i skärgården. Jag vill framhålla att denna fråga under senare tid har behandlats bl.a. av Skärgårdsutredningen och Fastighetsbeskattningsutredningen. Ingen av utredningarna har dock ansett att det funnits tillräckliga skäl för särregler för fastboende i skärgården och har därför avvisat tanken på åtgärder av detta slag. Jag avser därför inte heller att ta något initiativ på denna punkt.
Fru talman! Jag vill tacka finansminister Göran Persson för svaret på min interpellation om taxeringsökningarna för småhusägarna. Tyvärr blev det inte precis bingo. Av svaret framkommer att Göran Persson inte tänker göra någonting. Han ämnar såvitt jag förstår låta marknadsekonomin styra. Jag hade hoppats på att Göran Persson som vi kristdemokrater var för en marknadsekonomi på sociala och ekologiska villkor, men så tycks inte vara fallet. På frågan om vad ministern tänker göra för att förhindra orättvisan och den ojämna fördelningen i landet blir svaret: "Det är inget märkvärdigt med detta och inget som det i sig finns anledning att ingripa mot". Men det är just orättvisorna som jag anser är märkvärdigt. Tyvärr upptäckte jag i går att ordet ej hade fallit bort i min interpellation. Den höjda fastighetsskatten från 1,5 till 1,7 % accepteras ej av oss kristdemokrater. Som det nu står verkar det som vi accepterar den. Nästa mening skulle markera en ytterligare förstärkning, att den drastiska höjningen av fastighetstaxeringsvärdena är helt oacceptabel. Det är antagligen på grund av min litet knepiga svenska som ordet ej har fallit bort. Denna miss hade kunnat placera mig på samma planhalva som Göran Persson. Så är det nu inte, men det är oerhört viktigt att hantera språket rätt, inte minst de små negationerna. Vi kristdemokrater arbetar seriöst med frågan om rimliga utgifter för boendet. Boendet är oerhört viktigt för oss människor. Redan i januarimotionen Fi:216 till budgeten 1994 96 och 1,5 miljard 1998 för sänkning av fastighetsskatten. Detta vill vi kompensera genom besparing av räntebidragen. Kristdemokraterna säger i motion Sk:349, Skattepolitik, till riksdagen klart ifrån att den höjning av fastighetsskatten från 1,5 till 1,7 % som en riksdagsmajoritet ställt sig bakom under hösten avvisas. I motionen hemställs att riksdagen beslutar sänka fastighetsskatten till 1,5 %. Höjningen innebär ett stort ingrepp på bostadsmarknaden, och den inverkar negativt på hushållens möjligheter att klara sitt boende utan bidrag. Fru talman! Vad jag saknar i finansministerns svar är fakta. Det första jag hade förväntat mig av finansministern var att få siffrorna diskuterade. Jag skrev denna motion med något av bävan på grund av att jag inte kunde få fram ett klart underlag, men jag gjorde det som en utmaning. Jag trodde att jag åtminstone skulle få finansministerns underlag. Vad jag redovisar i min interpellation är siffror från den 20 mars 1995 som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag av tidningen Expressen. De påvisar en genomsnittlig höjning av taxeringsvärdena för hela riket med 46 %. Jag redovisar också beräkningar från Villaägarnas riksförbund som är publicerade i Villaägaren nr 1 januari 1995 och som påvisar en mycket ojämn höjning av taxeringsvärdena. När jag nu som relativt ny riksdagsledamot ställer denna fråga till finansministern och redovisar antagna siffror hade jag förväntat mig få de faktiska siffrorna från finansministern på bordet. Snittet av ökningen för riket är ju helt olika i Expressens redovisning och i Villaägarens redovisning. Men finansministern kommenterar inte siffrorna utan säger bara att det inte är något märkvärdigt. Jag efterlyser fakta av finansministern. Var kommer snittet av ökningen att ligga? En annan fråga som jag ställer är om det verkligen är rimligt att markvärden skall kunna få ett sådant övertag över fastighetsvärdet inom speciellt attraktiva områden. Jag har i interpellationen sagt att villaägarna ställer kravet att markvärden över 100 000 kr inte skall beaktas vid beräkning av fastighetsskatt för småhus. Jag har erfarit att moderaterna i bostadsutskottet till skatteutskottet har yttrat sig om att markvärdet vid taxering av småhus bör begränsas till just 100 000 kr. Men finansministern kommenterar inte en gräns över huvud taget, utan menar bara att regionala skillnader i prisutvecklingen helt naturligt också medför regionala skillnader i förändringen av taxeringsvärdena. Fru talman! Min nästa fråga gäller barnfamiljerna. I min interpellation skriver jag att 74 % av tvåbarnsfamiljerna med sammanboende föräldrar är villaägare, en uppgift jag tagit från Villaägarnas riksförbund. Dessa familjer har ofta stora skulder för sina hus. Skall de ha möjlighet att kunna bo kvar? På min fråga om barnfamiljerna får jag svaret att saneringsprogrammet ger en rimlig fördelningspolitisk profil. Inga särskilda åtgärder kommer att vidtas. Jag skulle vilja fråga Göran Persson om det är rimligt att familjer måste söka socialbidrag på grund av att de har barn. En rättvis fördelningspolitik innebär för mig att en familj skall kunna vara självförsörjande med hjälp av daghemsplatser eller vårdnadsbidrag för att klara barnomsorgen. Men det innebär inte att familjen skall behöva söka socialbidrag bara därför att man har barn. Nu har barnbidragssänkningen minskat utrymmet för barnfamiljerna. Ju fler barn familjen har desto mer bestraffad blir den. Ett hushåll med fyra barn förlorar bara genom barnbidrags och flerbarnsfamiljstilläggsdelen 7 000 kr om året. Accelerationen på grund av deltagande i saneringsprogrammet börjar vid tre barn. Nu tillkommer också platsen där man råkat bygga sitt hus som en saneringsfaktor som kan drabba mycket olika. Antalet hushåll med bostadsbidrag ökade mellan 1993 och 1994 med drygt 80 000. Två tredjedelar av den ökningen stod hushåll med barn för. Samtidigt begränsar regeringen bostadsbidraget till tre barn. Det fjärde skall finnas med av bara farten. Är inte barn nummer fyra lika mycket värt?
Fru talman! För att den här diskussionen skall vara meningsfull måste jag fråga fru Hagström hur hon ser på principerna för fastighetstaxeringen. Det kan också vara en ståndpunkt för kds del, såvitt jag begriper. Den första frågan är: Är kds anhängare av att taxeringsvärdet skall spegla 75 % av marknadsvärdet? Det är lätt att svara på den frågan. Den andra frågan är: Är kds anhängare av en rullande fastighetstaxering? Det är också lätt att svara på den frågan. Det är voterat om det under hösten här i riksdagen. Den tredje frågan är: Tycker kds att det är viktigare och riktigare fördelningspolitik att ta miljarder i subventionssystemet från de tio senaste årgångarna i produktionen, vilket framför allt drabbar unga barnfamiljer med dyra bostadsrätter? Är det en bättre fördelningspolitik än den som regeringen föreslog, att höja skattesatsen från 1,5 till 1,7 %? Var ligger det kloka fördelningspolitiska i den hållningen? Utveckla den synpunkten! Fru talman! Det finns ytterligare en sak som jag skulle vilja få bekräftat. Jag blev angripen för att driva en för hård statsfinansiell sanering. Om jag inte missminner mig hade kds den uppfattningen när de presenterade sin motion med anledning av kompletteringspropositionen att de lade ett förslag som var ännu stramare än regeringens. Hur går detta ihop? Det är väl rimligt att man svarar på dessa frågor när man angriper så våldsamt som fru Hagström gör.
Fru talman! Jag skall börja med att svara på några av frågorna. Det är sant att kds har ett starkare saneringsprogram. Det handlar om 10 miljarder mer. Men vi anser att vi har en mer rättvis fördelningspolitisk profil. När det gäller principerna för fastighetsbeskattningen tycker jag att det börjar gå för långt med markvärdet i förhållande till fastighetsvärdet. Det är detta jag vill att finansministern skall titta på. Vi har sagt ja till en rullande plan. När det gäller skärgårdsboendet säger Göran Persson att ingen utredning ansett att det funnits tillräckliga skäl för särregler för fastboende i skärgården. Varför talar inte finansministern om att regeringen uppdragit åt en parlamentariskt sammansatt utredning att utarbeta en långsiktig och hållbar bostadspolitik? Enligt vad jag förstår skall utredningen lämna förslag om förändringar av de ekonomiska villkoren för det befintliga beståndet. Finansministern svarar att han inte tänker ta några initiativ på området. Kan finansministern då acceptera ett förslag om det kommer från utredningen? I Norge har man tydligen efter en lång tid av diskussioner börjat åtgärda orättvisorna i det här fallet. Man har ett program för detta. 100 000 svenska familjer bor i småhus där lånen överstiger marknadsvärdet. Om alla tvingades sälja sina bostäder skulle förlusterna uppgå till cirka 20 miljarder kronor. Men så blir det inte. - Folk sitter kvar i sina lägenheter och äter knäckebröd, säger Sverker Thorslund, konsumentverket." miljoner familjer bodde i hus vars lån översteg marknadsvärdet. Drygt 30 000 av dessa har en bostadsutgift som överstiger 40 % av den sammanlagda inkomsten. Just därför att skattesatsen höjdes under den förra regeringsperioden från 1,2 till 1,5 % år 1993, kan inte höjningen så snabbt från 1,5 till 1,7 % accepteras. Regeringens återställarpolitik har här övergått till något slags utkastningspolitik. Det är ingen konstruktiv politik att höja fastighetsskatten samtidigt som den allmänna fastighetstaxeringen av småhus sker. Det ger dubbel verkan, och är ingen genomtänkt politik. När unga barnfamiljer förvärvar ett småhus är det i tre av fyra fall ett begagnat hus. Det är ytterst få som kan köpa en nyproducerad villa med räntebidrag. Ca 10 % av de totala räntebidragen tillfaller småhussektorn. Bortåt 60 % av Sveriges befolkning bor i småhus. Villaägarna betalar i dag mer fastighetsskatt än bostadsrätts och hyreshusen tillsammans. Jag ser socialdemokraternas politik som ett försök att styra bort från småhusägandet.
Fru talman! Det var kanske en värdig avslutning på ett något aggressivt inlägg. Vi verkar trots allt vara överens om de grundläggande principerna, nämligen en rullande fastighetstaxering och att taxeringsvärdet skall avspegla 75 % av marknadsvärdet. Om kds har en annan uppfattning där skulle det vara intressant att höra den och vad det i så fall kostar. Den tredje punkten, där vi inte är överens, gäller detta att vi valde linjen att höja skattesatsen från 1,5 till 1,7 % i stället för att ta ut ytterligare 3 miljarder i besparingar på de senast producerade lägenheterna. Det gjorde vi, fru Hagström, därför att vi vet vilka som sitter i de senast producerade lägenheterna. Det är just de barnfamiljer som fru Hagström här i talarstolen säger sig ömma för. De barnfamiljer som sitter i de senast producerade lägenheterna skulle bära 3 Vi sade i stället att om vi nu måste ta ut dessa pengar från fastighetssektorn - och vi vet att just den här gruppen är de som har det trängst ekonomiskt - vore det då inte solidariskt och rimligt att slå ut hela den bördan på samtliga fastigheter? Jo, sade vi, det är en bättre politik. Och så höjdes skattesatsen. Där skiljer vi oss åt. Det är uppenbarligen så att fru Hagström hade föredragit att man hade fullföljt den brutala politiken som framför allt riktade sig mot de många bostadsrättsinnehavarna i det här landet. Där har vi uppenbarligen olika uppfattningar. Sedan noterar jag också att fru Hagström berömmer sig av att vilja vara vänligare än regeringen mot människor i det här landet i största allmänhet och ändå spara 10 miljarder kronor mer. Det är ju att forma en tulipanaros. Men det finns faktiskt en verklighet bakom detta också. Om det skulle vara så att kds hade ett saneringsprogram som var 10 miljarder starkare än regeringens märks det i svenska hushåll, fru Hagström. Då kan man inte stå här i talarstolen och låtsas som någonting annat. Det kan ju vara så att det är fru Hagström som har rätt. Kds vill inte. De har egentligen lagt fram något annat förslag som inte är så skarpt som man antyder. I så fall blir det fru Hagström säger logiskt. Men man kan inte driva två linjer samtidigt. När det gäller fastighetstaxeringen är vi uppenbarligen överens om de grundläggande principerna.
Fru talman! Det just det vi inte är. Vi är inte överens. Den vänliga tulipanarosen bygger på fördelningspolitik hos oss. Man kan skärpa åt saneringsprogrammet mer om man fördelar rättvist. Vi vill inte straffa flerbarnsfamiljerna. Det är en del. Vi är överens om den rullande taxeringen, men när det gäller dessa 75 % sade jag nyss till finansministern att det är detta jag vill att finansministern skall titta på. Skall verkligen markvärdet få ett sådant övertag över fastighetsvärdet? När det gäller räntebidragen sade jag också nyss att tre fjärdedelar av barnfamiljerna inte väljer nya hus. De sitter alltså inte där. Där har vi olika uppfattningar. De regionala skillnaderna gör också att två exakt likadana hus kan ha markant olika taxeringsvärde och skatt. Man kan givetvis påstå att människor känner till detta när de väljer boendeort, men här vill jag också vara en röst för de äldre nybyggarna som inte kunde ana för 30 år sedan att markvärdet skulle stiga så drastiskt att deras lilla enkla hus skulle visa sig vara en guldgruva där de inte kan bo kvar. Jag vädjar till finansministerns rättvisepatos att ändå initiera någon möjlighet för denna grupp. Jag har ett exempel här. Det är en skärgårdsfastighet där taxeringsvärdet höjdes med 49 % och fastighetsskatten höjs till 1,7 %. Skatten ökar från 18 540 kr till 31 297 kr. Det är alltså en ökning på 69 %. Detta kan drabba en person som inte fått ett öre i räntebidrag. Låt oss befara att denna person eller någon annan i familjen också blir arbetslös. Skall man behöva bli både arbetslös och huslös på en gång i Sverige? Jag vet att Göran Persson anser att det kan leda till konkurser om bostäder med räntesubventioner belastas. Men jag vet också att den enskilda familjens tålamod att bita i det sura äpplet och använda alltmer av sitt utrymme till kostnaden för den efterlängtade villan kan förstöra såväl humör som relationer och trygghet för barnen. 68 %. Det är alltså 68 % på tio år. Tabellen visar också hur oerhört stor kostnadsskillnaden är på småhus i olika områden i landet. Om inget görs kommer vi att få ett stort problem med fastigheter som man inte har råd att underhålla och dyra markvärden som bestämmer priset. Fru talman! Göran Persson lovade i valrörelsen att inte höja fastighetsskatten. Nu tycker Göran Persson att det inte alls är märkvärdigt att släppa marknadskrafterna fria när det gäller taxeringsvärdena. Jag vill vädja till finansministern att åtminstone efterhöra hur Norge arbetar med de här frågorna. Jag hoppas på ett rättvisepatos.
Fru talman! Fru Hagström säger att vi släpper marknadskrafterna fria. Vi har haft en ordning i Sverige där taxeringsvärdet avspeglar försäljningspriset. Det är ingen nyhet. Det har gällt under lång tid. Det är samma principer som ligger till grund för den här taxeringen. Jag tror faktiskt att de principerna även delas av kds. Sedan vill tydligen fru Hagström ha en diskussion om markvärde och själva byggnadens värde. Den diskussionen kan väl möjligen föras i den kommitté som bostadsministern tillsatt. Men inför årets fastighetstaxering finns det uppenbarligen ingen som helst nyordning. Det togs inga initiativ under den föregående regeringsperioden, då fru Hagström själv hade möjligheter att direkt påverka politiken via egna partikamrater. Vad jag i all stillsamhet har påpekat i mitt svar är att det principiellt tydligen inte skiljer så mycket i synen på hur fastighetstaxeringen skall gå till. När fru Hagström dessutom berömmer sig av att vilja lägga ytterligare 10 miljarder på de svenska hushållen i form av statsfinansiell sanering, då tar jag också lätt på angreppen om fördelningspolitisk rättvisa i detta sammanhang.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat mig om vilka initiativ regeringen avser att ta via EU och i andra internationella sammanhang för att hävda sysselsättningsmålet i det internationella samarbetet om den ekonomiska politiken, minska spekulationen och öka den offentliga insynen i och det demokratiska inflytandet över de internationella och inhemska finansmarknaderna. Vidare ställer Lönnroth frågan om vilka initiativ regeringen avser att ta för att granska de större aktörernas roll i samband med den senaste tidens turbulens på marknaden för svenska kronor och värdepapper. Som svar på Lönnroths första fråga vill jag betona att regeringen flera gånger har sagt att den med kraft skall driva sysselsättningsfrågorna i det internationella samarbetet. Vi skall utnyttja de möjligheter som medlemskapet i EU ger oss. Vid toppmötet i Essen i december 1994 fick vi gehör för att kraftigt markera sysselsättningsfrågornas överordnade betydelse för EU. Vi lägger stor vikt vid att Vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning aktivt följs upp. I Essen antogs ett fempunktsprogram om sysselsättningen. Statsministern tillskrev i mars de andra stats och regeringscheferna i EU och informerade dem om de initiativ som den svenska regeringen tagit för att följa upp fempunktsprogrammet. De aktuella initiativen har redovisats i propositioner som regeringen lagt fram här i riksdagen, och jag skall inte upprepa de aktuella förslagen om inte Lönnroth ber mig. När det vid toppmötet i december i år blir aktuellt att göra en större värdering av uppföljningen av fempunktsprogrammet tror jag att Sverige kommer att kunna visa att vi ligger långt framme. Vi arbetar också aktivt i Ecofin-rådet och i andra organ i gemenskapen för att utveckla och driva på det samarbete som pågår i sysselsättningsfrågorna. Jag vill understryka att det handlar om ett mycket brett arbete som innefattar diskussion och samordning av den makroekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitik och flera andra frågor. Ett rätt nytt och i mitt tycke intressant område är tillväxt och miljö. Där har Sverige tillsammans med Danmark hört till de pådrivande för att få detta område på dagordningen. Vid toppmötet i december skall en rapport i dessa frågor vara färdig. Sverige ser mycket positivt på framväxten av de transeuropeiska nätverken. Vi har försökt driva detta arbete framåt. De svenska projekten - Öresundsbron och "den nordiska triangeln" - ligger långt framme i planeringen jämfört med andra prioriterade projekt. Vid EU:s toppmöte i Cannes i juni kommer sysselsättningen att bli en huvudfråga. Den svenska regeringen kommer att ge frågor om tillväxt och sysselsättning högsta prioritet vid detta möte. Regeringen kommer i särskild ordning att informera om förberedelserna inför detta viktiga möte. Förra veckan ägde OECD:s ministerrådsmöte rum. Överst på dagordningen stod frågan om tillväxt och sysselsättning. OECD:s stora sysselsättningsstudie, som publicerades för ett år sedan, är nu föremål för ett mycket omfattande uppföljningsarbete, där Sverige är en aktiv deltagare. Vi samverkar särskilt nära med våra nordiska grannländer för att driva på aktiviteten i OECD när det gäller sysselsättningsfrågorna. Innan jag besvarar återstående två frågor vill jag nyansera den bild av marknaden som Lönnroth målar upp. Vi får inte glömma bort att den finansiella marknaden fyller en central uppgift i samhällsekonomin genom att omfördela sparande mellan olika sektorer, svara för likviditetsförsörjning och fördela risker mellan olika aktörer. Under den senaste tolvmånadersperioden har den finansiella sektorn bl.a. förmedlat ca 180 miljarder kronor i överskottssparande från den privata sektorn till underskotten i den offentliga. Jag kan dock hålla med Lönnroth om att det från tid till annan förekommer inslag som tyder på allvarliga brister i marknadens funktionssätt - bl.a. synes enskilda aktörers beteende tidvis få orimligt stort genomslag. I detta sammanhang kan jag nämna att behovet av djupare analys av hur valutamarknaderna fungerat under den senaste orosperioden diskuterades vid mötet i OECD:s ministerråd förra veckan. Nu till Lönnroths fråga om initiativ för minskad spekulation, ökad offentlig insyn i och ökat demokratiskt inflytande över de internationella och nationella finansmarknaderna: Jag har redan tidigare redovisat min uppfattning att vi endast genom att återta kontrollen över statsfinanserna och stabilisera statens skuldsituation kan öka förtroendet för den ekonomiska politiken och därmed öka det politiska handlingsutrymmet. Då minskar också utrymmet för spekulation. Vi skall dock vara medvetna om att denna process tar tid, vilket den fortsatt svaga kronkursen och de höga räntorna vittnar om. Sverige är sårbart till följd av en dyster inflationshistoria, återkommande bytesbalansunderskott och tidigare oförmåga att hantera den statsfinansiella situationen över konjunkturcykler. Internationella organisationer som IMF och OECD och regionala sammanslutningar som EU kan spela en viktig roll när det gäller övervakningen av medlemsländernas ekonomiska politik. Detta kan ge väsentliga bidrag till att eliminera grunden för spekulation och internationell valutaoro. Övervakningen syftar i första hand till att få varje land att föra en ansvarsfull politik, men också till att förmå medlemsländerna att beakta effekterna av den egna politiken på ekonomin i andra länder. Internationellt samarbete för en bättre fungerande finansmarknad har också stor betydelse. Jag anser det vara angeläget att berörda myndigheter i olika länder samverkar för att förbättra förståelsen av de moderna marknadernas funktionssätt och förstärka tillsynen och regelverket för de aktörer som verkar på marknaderna. Ett sätt att stärka stabiliteten i det finansiella systemet är att ge gällande kapitaltäckningsregler för finansiella institut ett mer täckande omfång, att begränsa möjligheterna för finansiella institut att ta stora exponeringar mot kunder samt att utvidga tillsynen av finansiella företagsgrupper. Jag vill här påminna Johan Lönnroth om de beslut med denna inriktning riksdagen fattade i december i fjol, gällande nya regler för kapitaltäckning m.m. Dessa regler bygger på EU-direktiv. Sverige deltar nu som medlem i EU i ett flertal arbetsgrupper rörande regler för de finansiella instituten. Bl.a. bedrivs arbete som syftar till ökad stabilitet genom skärpta krav på eget kapital i finansiella företagsgrupper. Lönnroths tredje fråga rör initiativ från regeringen för att granska de större aktörernas roll i samband med den senaste tiden turbulens på marknaden för svenska kronor och värdepapper. Mitt svar är enkelt: Jag planerar inte nu att vidta några särskilda åtgärder för att granska enskilda aktörers roll.
Fru talman! Jag får tacka Göran Persson för svaret. Jag tror att det finns en grundläggande enighet mellan finansministern och mig om vikten av att framhäva sysselsättningsmålet både i den svenska ekonomiska politiken och i EU-sammanhang. Det är också bra att finansministern tar upp sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Jag kan inte heller låta bli att tycka mig ana en viss skillnad mellan Göran Perssons förhållningssätt i svaret och de olika socialdemokratiska initiativ och program som lanserades inte minst inför EU omröstningen. Jag tänker t.ex. på Ingvar Carlssons tal på den socialdemokratiska partikongressen, där han hävdade nödvändigheten av att föra upp keynesianismen och det Keynesianska ekonomiska tänkandet på Europanivå. Jag tänker på den socialdemokratiska reservationen till Riksbanksutredningen, och jag tänker naturligtvis på Allan Larssons bok från förra året, som ju också som bilaga har det socialdemokratiska Finansministern säger att man lägger stor vikt vid Vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Om jag tolkar saken rätt är det EU kommissionens vitbok som avses och inte det socialdemokratiska Europaprogrammet. Det är väl ändå så, att det finns en klar skillnad mellan den framtoning som Allan Larsson har i boken och det socialdemokratiska Europaprogrammet å ena sidan och den konventionella visdomen inom EU å den andra. Den bild som målas upp av Allan Larsson är att de nyliberala högerkrafterna har härjat fritt under 80-talet. Det tänkande som också präglade EU när Maastrichtavtalet drogs upp var just detta nyliberala tänkande, där inflationsbekämpningen i praktiken sattes högre än bekämpningen av arbetslösheten. Jag tycker att det är en viss diskrepans mellan å ena sidan den framtoning som då fanns och å andra sidan bristen på regeringsinitiativ inför regeringskonferensen. Jag tycker att det mot bakgrund av de här programmen vore rimligt att regeringen skulle vara mera aktiv när det gäller att kräva förändringar av Finansministern säger vidare att han vill "nyansera den bild av marknaden som Johan Lönnroth målar upp". Jag kan inte tycka att jag målar upp någon bild av marknaden. Jag citerar däremot LO:s ordförande Bertil Jonsson och en ledare i Aftonbladet. Jag anser mig själv ha en mycket nyanserad bild av marknaden. Jag är fullt klar över att det behövs även kapital och penningmarknader. Det som bl.a. Bertil Jonsson och Aftonbladet påpekar är att det finns en omfattande debatt om de mera spekulativa inslagen på den stora internationella finansmarknaden och om det nödvändiga i att göra något åt dessa. I det gemensamma socialdemokratiska Europaprogrammet, som jag redan tidigare har hänvisat till, står det så här: "Vi föreslår att Europaparlamentet inbjuder kongressen i USA och det japanska parlamentet att överväga ett gemensamt initiativ för ett världsomfattande avtal om åtgärder mot finansiell spekulation." Jag efterlyser ett sådant initiativ. Sveriges regering har nu möjlighet att ta detta initiativ, och jag tycker att det vore högst rimligt och lovvärt om man gjorde det. Göran Persson säger vidare "att endast genom att återta kontrollen över statsfinanserna och stabilisera statens skuldsituation kan vi öka förtroendet för den ekonomiska politiken och därmed öka det politiska handlingsutrymmet". Vi är helt överens om att detta är det grundläggande kravet. Men precis som återigen påpekas i det gemensamma socialdemokratiska programmet behöver det kompletteras med internationella åtgärder. Det räcker då inte med de här i och för sig lovvärda besluten om att man skall övervaka medlemsländernas ekonomiska politik, kapitaltäckningsregler och sådant. Det är väl bra, men det kan inte rimligen vara detta som avsågs i det gemensamma socialdemokratiska programmet. Jag vill till sist säga att den tredje frågan om initiativ för att granska de större aktörernas roll utgick från den ledare i Aftonbladet där man efterlyste en sådan granskning. Finansministern sade i sitt svar att han inte nu planerar att vidta några särskilda åtgärder. Jag får väl haka upp mig på detta lilla "nu" och uttala förhoppningen att det kanske kan ske litet senare.

Fru talman! Säga vad man vill om Bo Lundgren - han är flitig och påminner litet om en docka av den sorten som efter att ha slagits ned kan resa sig upp igen, eftersom den har tyngdpunkten nedtill. Jag vill påminna Bo Lundgren om att han och jag har fört denna diskussion här i kammaren säkerligen fem gånger efter valet. Jag har varje gång vädjat till Bo Lundgren - eftersom han har försökt att regera landet och har haft ett kanske större personligt ansvar än någon annan för det ekonomiska moras som vi nu försöker ta oss ut ur - att han till kammarens protokoll skall läsa in vilka tillväxtsiffror som blev resultatet av hans tid i regeringsställning. Hittills har tiden här i talarstolen dock aldrig medgett Bo Lundgren att läsa in resultatet av sin egen politik till kammarens protokoll. För tydlighets vinnande bör Bo Lundgren dock till kammarens protokoll läsa in facit av den ekonomiska politik som han rekommenderar. Det är en enkel men mycket flitig moderat agitation som här ständigt upprepas. Den fick sorgligt nog möta en verklighet i regeringsställning. Den agitationen är vägd och befunnen på tok för lätt. Flexibilitet är ett begrepp som Bo Lundgren använder från sin talarstol. Flexibilitet är ett begrepp som finns i den ekonomisk-politiska debatten, i dag inte minst kopplad till arbetsmarknaden. Flexibilitet, såsom den oftast uttolkas, är någonting som kopplas till den nyliberala idévärlden och då ofta översätts i kraftigt ökade löneskillnader, kraftigt försämrad anställningstrygghet, ett sätt att öka spänningar och klyftor. Det är också en politik som har prövats, Bo Lundgren. Den har prövats i USA och i England. Även där är resultaten förfärande. Det är en politik som den gamla svenska regeringen, med Bo Lundgren i spetsen, också försökte sig på, men inte heller här lyckades den. Jag är dock anhängare av flexibilitet i en klassisk svensk mening. Flexibilitet som är tillväxtbefrämjande på arbetsmarknaden nås av kompetenshöjning. Flexibilitet är ett uttryck för den anställdes förmåga och beredskap att ta på sig alltmer kvalificerade arbetsuppgifter. Flexibilitet är därför någonting som står och faller med ett bra utbildningssystem, med en bra vidareutbildning av anställd personal. Flexibilitet är också någonting som därmed är förknippat med trygghet, hur konstigt det än kan låta i en nyliberals värld. Detta om Bo Lundgrens insatser så långt i denna interpellationsdebatt. Vi får väl en möjlighet att återkomma. Jag vädjar till Lundgren att till kammarens protokoll läsa in resultatet, i form av tillväxtsiffror, av den politik han nu förordar. Johan Lönnroth har en annan utgångspunkt för sitt frågande. Jag har väl ingen större anledning att beklaga att han citerar det socialdemokratiska Europaprogrammet i Allan Larssons välskrivna bok. Allan Larsson är en person som nu får större möjligheter att inom den europeiska administrationen vara med och driva en diskussion, en debatt och ett beredningsarbete som också lyfter fram de här tankegångarna. Jag delar Ingvar Carlssons uppfattning, som också kommer till uttryck i Allan Larssons bok, att det finns ett ökat utrymme för en stimulerande politik om det sker samordnat i Europa. Det är inte så svårt att se om man tittar på den utrikeshandelsandel som den gemensamma marknaden har sammantaget. Då ser man att en stimulerande politik skulle få mycket små läckageeffekter utanför den gemensamma marknadens gräns. Där tror jag att det finns utrymme för en sådan politik. Självklart är det intressant att se vad den ny franska regimen kan komma att bära i sitt sköte. Det finns definitivt tongångar av det slaget som siktar mer på stimulans, men också en del av det gamla, det som är på väg att överges - det nyliberala, som befunnits för lätt och rimligen också skall lämnas åt sidan. Jag vill också säga att de finansiella marknadernas sätt att fungera inte är någonting som bara upptar svensk debatt. Vi är ett land som har drabbats i den meningen att vi har fått se en kraftigt försvagad valuta. Vi delar det ödet med några andra länder som alla bakom sig har misslyckade regeringsperioder vad gäller statsfinansiell sanering. Dock ser också länder som finns på den andra sidan, som är gemensamma handelspartners med oss, hur konkurrensbalanserna rubbas. Även de är bekymrade över den utveckling som man nu ser. Här pågår en gemensam europeisk debatt och man sätter fingret precis på de punkter som Lönnroth tar upp i sin interpellation. För mig som aktiv socialdemokrat och anhängare av Europeiska unionen innebär medlemskapet en möjlighet att fullt ut utnyttja den plattformen för samtal och diskussioner. Det kommer vi faktiskt att göra.
Herr talman! Finansministern kallar Bo Lundgren för en docka som ständigt ställer sig upp. Jag har en liten känsla av att Göran Persson inte är så ledsen för att få dansa med den här dockan varje gång den ställer sig upp. På det sättet kunde han också ägna större delen av svaret åt den gamla välkända debatten med Jag oroar mig naturligtvis också litet grand över den glädje som Bo Lundgren uttrycker över det finansministern säger. Det är onekligen en viss skillnad mot den väldiga batalj som målades upp mellan moderater och socialdemokrater, inte minst i samband med EU-valet. Där utmålades att moderaternas Europa var en sak och det socialdemokratiska Europa var något radikalt annorlunda. Med utgångspunkt från den debatten tror jag att det inte bara var vänsterpartister som hade förväntat sig ett mer aktivt socialdemokratiskt agerande i EU för att driva fram just de krav och programpunkter som finns i det gemensamma socialdemokratiska Europaprogrammet. Det är snarare så att man på punkt efter punkt upplever att regeringen har accepterat de moderata ståndpunkterna i exempelvis frågan om Riksbankens oberoendeställning. Göran Persson gjorde jämförelsen med Major i England. Men det råder heller inget tvivel om att den ekonomisk-politiska hållning som präglar stora delar av den ekonomiska politiken inom de flesta EU länderna är just den som företräds av sådana som Det vore bra med initiativ för samordnad stimulerande politik. Men jag ser en tydlig motsättning mellan det å ena sidan och den mycket ensidiga inriktningen på konvergenskraven å den andra. När det finns en målkonflikt mellan sysselsättning och inflation sätts inflationen före. Till sist säger finansministern att han skall utnyttja EU för att ta upp samtal om den ekonomiska spekulationen. Men återigen, min konkreta fråga gäller det förslag som läggs i det socialdemokratiska Europaprogrammet, ett initiativ till att EU skall samtala med företrädare för USA och Japan för att konkreta åtgärder skall vidtas: Är finansministern beredd att inom regeringen verka för att det tas sådana konkreta initiativ?

Herr talman! Jag vädjar till Bo Lundgren att han åtminstone vid nästa entré i talarstolen, som kommer att ske alldeles strax i nästa interpellationsdiskussion, läser in resultatet, i tillväxttal, av den politik som han här står och förordar att vi skall återuppta. Allt det som Bo Lundgren säger kommer, när det står i protokollet, att framstå som ingenting annat än tomt prat. Jag vädjar för femte eller sjätte gången, men av någon anledning vill inte Bo Lundgren redovisa tillväxtsiffrorna för den period då han själv hade möjlighet att påverka dessa. Det är tänkvärt, herr talman. Sedan skall jag ägna mig åt Johan Lönnroth. Det är en myt, Johan Lönnroth, som möjligen kan ses som någon slags upptakt inför Vänsterpartiets EU valrörelse, att vi inte skulle stå för de synpunkter som finns i det socialdemokratiska Europaprogrammet, i Allan Larssons bok. Vi driver de frågorna, på vårt sätt och vid rätt tillfälle. Vi kan ju, till skillnad från Johan Lönnroth, faktiskt också hävda att vi vill ha den här plattformen och den här möjligheten att påverka politiken. Johan Lönnroth har alltid varit motståndare till den. När vi nu har plattformen anklagar han oss som vill ha den för att inte vara tillräckligt aktiva. Jag tar inte åt mig av en sådan kritik. Jag lyssnar på den. Självklart har vi samma uppfattning nu som tidigare. Jag tror inte Johan Lönnroth behöver vara besviken i den meningen att vi och moderaterna inte skulle komma på kollisionskurs med varandra. Det lär vi nog fortsätta att göra. Det är samma kamp mellan höger och vänster ute i Europa som det är och har varit här hemma i Sverige. När vänsterns talan kommer att föras i Europa är det de socialdemokratiska partierna som kommer att göra det, Johan Lönnroth, inte partier med annan bakgrund. Där har vi socialdemokrater naturligtvis också en trygghet såsom tillhörande den största gruppen i Europaparlamentet. Så till förslaget om en stor gemensam konferens som Allan Larsson hade i sin bok. Den konkreta frågan var om vi tänker driva den saken. Den franske finansministern Alphandéry tog upp just detta vid G7 överläggningen, för att där försöka få till stånd ett gemensamt agerande av det här slaget. Det har tagits upp inom ramen för IMF, och det har diskuterats av OECD. Jag är trots det inte främmande för tanken att det kan visa sig finnas ett läge då den här idén återigen kan aktualiseras. Men för närvarande är den inte aktuell. Tillbaka till konvergensprogrammet som för närvarande är under utarbetande. Jag har den uppfattningen, som jag hela tiden har uttryckt, att konvergensprogrammets målsättningar är rimliga ekonomisk-politiska mål: låg inflation, låg ränta, låg skuldsättning och låga underskott. Det är inga dåliga målsättningar. Det är mål som Sverige nådde vid den tidpunkt då Sverige präglades av full sysselsättning och utbyggd välfärd. Att tro att man genom ett frisläppande av inflationen - en inflationsromantik som jag anar i Lönnroths resonemang - kan åstadkomma en bättre grund för ekonomisk tillväxt och därigenom stabilare sysselsättningsutveckling är en mycket farlig politik. Det är en politik som inte kommer att vinna särskilt stort förtroende eller stor anklang, varken i den här riksdagen eller ute i Europa. Men här kanske jag missförstod Lönnroth. I så fall vore det bra om han kunde klara ut den saken i sin nästa replik.
Herr talman! Jag har verkligen inte påstått att Göran Persson och den svenska regeringen inte skulle stå för det gemensamma Europaprogrammet. Jag sprider alltså inga sådana myter som finansministern talar om. Däremot har jag efterlyst de konkreta initiativ som har förespeglats, inte bara i det gemensamma socialdemokratiska Europaprogrammet utan även i valrörelsen före folkomröstningen om EU-medlemskapet. Vi vänsterpartister röstade ja till medlemskapet när svenska folket hade sagt sitt. Vi respekterade alltså resultatet i folkomröstningen. Nu driver vi de här frågorna genom vår representant Bengt Hurtig i Europaparlamentet. Bengt Hurtig försöker ta initiativ och lägga fram förslag just i den riktning som man bl.a. pekar på i det socialdemokratiska Europaprogrammet. Om jag skall döma av de berättelser som Bengt Hurtig kommer med är det mycket svag aktivitet från de socialdemokratiska ledamöterna i Europaparlamentet. Man är tydligen väldigt väl infogad i den gemensamma kursen rakt in i Maastrichtavtalets regler till sista bokstaven. Vi tycker inte riktigt att det stämmer med den framtoning som finns i det socialdemokratiska Europaprogrammet. Det är alltså inte så - jag upprepar det för femtioelfte gången - att vi tycker att målen i konvergensprogrammet är dåliga. Vi står bakom samtliga mål i konvergensprogrammet. Men det finns någonting som heter målkonflikter. Det finns en mycket lång ekonomisk historia i det här landet, där socialdemokratiska regeringar mycket tydligt har framhävt att det kan uppstå vissa målkonflikter och att socialdemokratin då anser att sysselsättningsmålet är det överordnade. När det blir målkonflikter står sysselsättningen överst på listan. Vi kan inte uppleva att den linjen fullföljs i dag av vår nuvarande regering i samband med utarbetandet av konvergensprogrammet. Vi får väl se - det skall ju läggas fram nu om några dagar. Till sist står det alltså i det socialdemokratiska Europaprogrammet att man vill ha ett världsomfattande avtal. Det är en ganska stark formulering. Jag förstår inte riktigt varför detta inte skulle kunna vara aktuellt just nu. Det är ju just nu som vi har upplevt den oerhörda kraften i den nya finansmarknadens makt och politikens svårigheter att få ett genomslag gentemot denna formidabla makt. Det är nu som de här initiativen verkligen behövs.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det nu behövs olika typer av initiativ. Det är just vad som pågår i Europa, och det är det som är så hoppfullt. Det är inte en svensk debatt. Det är inte en debatt som förs mellan mig och Johan Lönnroth i den här kammaren, utan det är en internationell debatt. I den debatten deltar länder som har en urstark statsfinansiell ställning. I den debatten deltar också länder som likt Sverige har sönderkörda statsfinanser efter år av misskötsel. I det sammanhanget är vi socialdemokrater en röst. I det sammanhanget är Sverige en röst. Vilka initiativ som från tid till annan exakt skall tas avgörs naturligtvis mot bakgrund av det läge som för närvarande råder. Just nu bedömer vi inte att det är lämpligt att ta ett initiativ för att påkalla ett världsomspännande avtal, för att kanske få det avslaget därför att det inte är praktisk politik för tillfället. Det krävs trots allt litet av fingertoppskänsla när man väljer hur man skall driva sina frågor. Jag tror att det är litet vanskligt att stå här och åberopa Bengt Hurtig som något slags sanningsvittne vad gäller att betygsätta kolleger i Europaparlamentet. Jag tycker att Hurtig skall ta upp det med de andra Europaparlamentarikerna direkt, om han har synpunkter på deras arbetsinsatser. Jag tror att Hurtig utifrån sin grupp, som väl inte är alltför omfattande i storlek, har svårt att se in i socialistgruppen och vilket arbete Maj Lis Lööw och hennes kamrater där driver. Den där typen av påhopp har rätt låg kvalitet. Den verkligt känsliga frågan, som Lönnroth går runt, är diskussionen om sysselsättning och inflation. Lönnroth har uppenbarligen uppfattningen att det skulle vara intressant att släppa loss en diskussion, som syftar till att ge avkall på inflationsmålet, för att därigenom uppenbarligen - om man skall följa logiken i Lönnroths resonemang - få ett bättre utfall vad gäller sysselsättning. Det förs naturligtvis en internationell diskussion om de här sakerna också. Det är få som hävdar att det inte finns ett samband mellan långsiktigt stabil tillväxt och låg inflation. Vår egen historia säger oss, att när vi har haft ordning på statsfinanser och penningpolitik har vi också haft god tillväxt. Jag tror att det är farligt att antyda att vi skulle klara sysselsättningen exempelvis genom att släppa loss inflationen. Jag tror att det finns en politisk utveckling som ger en stadig tillväxt med bibehållen låg inflation, en stadig tillväxt som är förutsättningen för att vi skall klara sysselsättningsmålet, som naturligtvis är det övergripande i den ekonomiska politiken.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att genom saklig information till medborgarna ge legitimitet åt en politik som kan föra Sverige ur krisen. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall svara på frågan. Bo Lundgren pekar i sin interpellation på en utomordentligt viktig dimension av den ekonomiska politiken - förtroendet. För fyra år sedan var Sverige ett stabilt och välsett land med balanserade finanser och låg arbetslöshet. Till och med dagens till synes svårnåeliga konvergenskriterier för underskott och skuld var då uppfyllda. För två veckor sedan kallades Sverige för ett Wibble - det statsråd som under uppkomsten av den tvåsiffriga arbetslösheten och de stora underskotten hade det yttersta ansvaret för den ekonomiska politiken. Kontrasterna är slående. Förtroendet är förlorat. För att återskapa detta förtroende räcker det inte med vackra ord och tomma planer. Det krävs beslut och det krävs resultat. De grundläggande besluten för att sanera statens finanser har sedan valet fattats, och resultaten har sakta börjat bli synliga. Jag är övertygad om att det svenska folket förstår att välfärdssamhället inte kan byggas på lånade pengar. Jag är också övertygad om att det krävs en rättvis fördelning för att få ett brett folkligt stöd för de åtgärder som skall föra Sverige ut ur det finansiella moraset och skapa en uthållig välfärd. Därför är de åtgärder som regeringen har förelagt riksdagen utformade med tanke på hur bördorna fördelas. Alla medborgare bidrar till de nödvändiga ansträngningarna, och de som har den största förmågan svarar också för de största bidragen. De 20 % av hushållen som har det bäst ställt bidrar med 40 % av saneringen, och den femtedel som har det sämst ställt bidrar med knappt 13 % av saneringen. Det är denna rättvisa som i allt väsentligt ger legitimitet åt de kärva politiska besluten, och det är resultaten som är den bästa informationen som medborgarna kan få.